Herr talman! Till Olof Johansson vill jag bara kort säga att det är viktigt att de som skall delta i folkomröstningen får klart för sig före omröstningen om man menar att vi skall ha kvar kärnkraften i tio år eller om avvecklingen skall gå någorlunda snabbt, på två tre år. Det har en väldig betydelse för hela den omställning som samhället skall genomgå. Det är bra med flexibilitet, men det får vara inom måttliga gränser. Jag vill återkomma till Birgitta Hambraeus. Det är en sak om regeringen gör sig skyldig till felbedömningar och missgrepn — det har vi anklagat regeringen för. Men det Birgitta Hambraeus inte frågade utan påstod i debatten på Dramaten, det var att kärnkraftsanhängaretablissemanget, dit man måste räkna kärnkraftsföretag och anställda, tjänstemän med tjänstemannaansvar, avsiktligt planerar för en oljekris. Jag tycker fortfarande att en riksdagsledamot som kastar ut en sådan anklagelse måste ha något annat på fötterna än att de små oljebolagen säger att de priser de får ut f. n. ligger för lågt. Det kan rimligen inte vara allt som Birgitta Hambraeus har som bevis för sitt oerhörda påstående. Anledningen till att jag har tagit upp detta är att denna typ av inlägg, gjorda inför en publik som naturligtvis känslomässigt var på Birgitta Hambraeus sida, förgiftar hela den energipolitiska debatten och är väldigt farlig om vi, som Olof Johansson uttryckte det, vill ha en saklig debatt. Om nu Margaretha af Ugglas säger att man från moderaternas sida känner sig tveksam, men man ställer upp på folkomröstningen. Varför skall då Olof Palme betala kostnaderna? Om moderaterna ställer upp på folkomröstningen skall ni väl också vara med och stå för kostnaderna. Det går litet dåligt ihop för moderaterna på denna punkt. Det beror helt enkelt på att ni hela tiden låter taktiken vara i högsätet i denna oerhört svåra sakfråga. Vad är det för viktigt som kan komma ut av Harrisburg? Man kan i stället fråga: Varför ges inte amerikanska kärnkraftsreaktorer licenser för att starta efter Harrisburg? Varför har president Carter och kongressen tillsatt en lång rad kommissioner och kommittéer för att undersöka omständigheterna kring Harrisburgolyckan? Jo, därför att nya intressanta fakta kan komma fram. Optimisterna talar om att vi efter detta kan göra kärnkraften säkrare. Pessimisterna säger att kärnkraften är död. Mot den bakgrunden är det väl rimligt med eftertanke? Och varför skulle vi alla dra samma slutsatser av vad som kommer fram vid Harrisburgundersökningarna? Jag kan mycket väl tänka mig att moderaterna kommer att inta en helt annan ståndpunkt i den här frågan och dra helt andra slutsatser av vad som kommer fram vid undersökningarna än vad socialdemokraterna till slut gör. Till sist: Här har talats om att vi när det gäller energifrågan skulle ha hukat i buskarna i samband med valrörelsen 1976 och att vi gör det också i valrörelsen 1979. Men det är ju en helt avgörande skillnad mellan 1976 års valrörelse, då trepartiregeringen erövrade regeringsmakten bl.a. med hjälp av energifrågan, och de förhållanden som råder 1979, när människorna får ta ställning till energifrågan vid en folkomröstning efter valet. Det är en oerhört stor skillnad.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att ytterligare förlänga den här delen av debatten, men eftersom Birgitta Hambraeus visserligen svarade på Ingvar Carlssons frågor men oavbrutet angrep regeringen, så måste jag ta några minuter i anspråk. Över hela världen pågår en oljekris som har sina orsaker i att oljeproduktionen i OPEC-länderna har sjunkit samtidigt som den internationella efterfrågan har stigit. Runt omkring i världen har industriländerna försörjningsproblem — det gäller både USA och Västeuropa — och de små oljeimporterande länderna, såsom Irland, Grekland, Sverige och Danmark, har drabbats hårdast. Den galopperande prisutvecklingen när det gäller olja är ett huvudproblem för världsekonomin i dag. Alla de stora ländernas regeringar är sysselsatta med detta problem och diskuterar hur man skall möta svårigheterna. I detta läge säger Birgitta Hambraeus i Sveriges riksdag att Sveriges oljeproblem är ett påhitt av regeringen för att den genom stöd av en folkomröstning skall vinna nästa val! Jag måste säga att dessa anklagelser är inte bara fantastiska utan också på något sätt karakteristiska för Birgitta Hambraeus betraktelsesätt när det gäller de här frågorna. Enligt Birgitta Hambraeus uppfattning handlar det tydligen om att skaffa sig argument. Men hela tiden handlar det ju om den verklighet som Sverige befinner sig i. Det handlar alltså inte om att skaffa sig argument genom diverse fiffigheter. Då är det ju alldeles poänglöst att föra fram att det finns olja att köpa. Visst finns det olja att köpa! Vem bestrider det? Men frågan är ju: Hur mycket har vi råd att köpa med den prisutveckling som råder? Det går inte att bara hänvisa till att de små bolagen har problem. Självfallet har de problem. I propositionen har det också redovisats varför de har problem, och även centerpartiet har i utskottet skrivit under på vad som bör göras för att lösa dessa problem, nämligen att vi bör skapa långsiktiga avtal. Det går inte att bara säga att vi skall höja oljepriset. Om vi tillåter spotmarknadspriserna att slå in över den svenska ekonomin, skulle ju denna helt och hållet slås omkull. Det är därför vi måste ha en stegvis anpassning. Vi har ändå tvingats att höja priset på lätt eldningsolja med 50 96 sedan i Vi måste också hushålla med energin. Men hur skall Birgitta Hambraeus vinna trovärdighet för talet om att hushålla med energi, när hon samtidigt påstår att oljeproblemen för Sveriges del är ett påhitt av regeringen för att skaffa sig argument vid folkomröstningen? Jag skulle vilja föreslå att vi drar ett streck över Birgitta Hambraeus argument här. De är inte rimliga att diskutera med tanke på den allvarliga situation som Sverige befinner sig i. Vi har en oljekris nu. Vi har problem framför oss. De problemen kommer att förvärras om Birgitta Hambraeus får som hon vill, dvs. att vi avvecklar kärnkraften. Den diskussionen får vi ta senare, men dessa problem är fullständigt tillräckliga. Några beskyllningar om påhittade oljekriser behövs sannerligen inte.

Herr talman! Oljebolagen kunde ju få tag på olja, men de kunde inte köpa in någon, eftersom de inte fick sälja den till priser som gjorde att det gick jämnt ut för dem. Varför var regeringen då passiv i månad efter månad? Inte förrän i början av maj började regeringen diskutera att tillsätta en delegation för att kartlägga beredskapen i fråga om oljeförsörjningen. Det är denna passivitet som har gjort mig misstänksam, men det kanske i stället handlar om okunnighet eller oduglighet. Vad som har hänt är ju att folkpartiet, det liberala partiet, har gått in och ändrat på marknaden. Genom ett konstlat lågt pris ger man inte konsumenterna den kunskap som de hade kunnat få med ett högre pris, nämligen kunskapen om att vi måste hushålla. I och med att priset hålls konstlat lågt i förhållande till priserna på världsmarknaden kommer inte hushållningsåtgärder till stånd som automatiskt skulle bli följden om man tillämpade de högre världsmarknadspriserna. Regeringen borde alltså ha följt världsmarknadspriserna, och för att de höjda priserna inte skulle drabba hushållen och näringslivet för hårt, borde naturligtvis regeringen ha gjort insatser för att möjliggöra hushållningsåtgärderna. Regeringen borde ha sagt till konsumenterna: Oljan kommer att betinga ett väldigt mycket högre pris. Höjningen kommer att införas successivt, men samtidigt får ni möjligheter till investeringar för besparingsåtgärder så att ni inte behöver köpa så mycket olja. En sådan politik hade åstadkommit hushållning. Åtgärderna hade dessutom utgjort en ännu tydligare signal för alla landets producenter av alternativa, inhemska bränslen. Människor hade vågat satsa på alternativen på ett helt annat och kraftfullare sätt, om de hade vetat vilket det reella oljepriset på världsmarknaden var. Men den liberala folkpartistiska regeringen har i stället gått ut och skapat ett konstlat lågt pris utan att vidta några andra åtgärder. På det sättet har man hos människorna i landet skapat ett intryck av att oljan finns att köpa till ett lägre pris än vad som i själva verket är fallet. De vidtar inte i tid de åtgärder som skulle medföra att vi hushållar med energi och att vi skapar möjligheter till alternativ energi. Detta förfarande tycker jag är oansvarigt. Det är ett tecken på passivitet från regeringens sida. Det är möjligt att det inte ligger taktik bakom och att regeringen inte har haft tankar på kärnkraften i det här sammanhanget. Men det är inte detta som är det väsentliga, utan vad mina anklagelser gäller är regeringens passivitet.

Herr talman! Det är fullt korrekt. Jag har ingalunda talat för att priset snabbt och i full utsträckning skall slå igenom. Man måste planera och göra det successivt samt kombinera det med alla de finansieringsmöjligheter som behövs för att ta till vara energispill. Alla som har varit ute i det praktiska livet vet att det fortfarande finns väldigt mycket att göra från hushållningssynpunkt. Ofta kan man inte finansiera det. Man menar att det inte är viktigt nog. Det finns andra och ännu viktigare åtgärder att vidta. När nu oljepriset har blivit så högt, skulle naturligtvis regeringen ha utnyttjat detta och visat att det här finns finansieringsmöjligheter att snabbt göra sig mer oberoende av olja. Det går att finansiera alla sådana investeringar. Det finns fortfarande företagsekonomiskt lönsamma investeringar som inte görs, därför att man i näringslivet helt begripligt prioriterar andra investeringar. Regeringen har alltså valt att vara passiv, och därmed väcks misstanken att det här kanske inte är så angeläget. Man är kanske inte så mån om att klara problemet — av andra motiv.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på en diskussion om turerna kring folkomröstningen, även om det hade varit frestande efter att ha hört Ingvar Carlsson och övriga talare. Dessa problem kommer Lars Werner att ta upp senare. I stället skall jag uppehålla mig vid regeringens proposition och vpk:s motioner. Det är sant som sägs i utskottsbetänkandet att vpk har riktat mycket skarp kritik mot regeringens energipolitiska förslag. I likhet med energikommissionens majoritetsutlåtande undviker regeringen sorgfälligt att tala om något längre tidsperspektiv. Hur skall vår energipolitik se ut efter år 2000? Vad skall prioriteras? Vilken samhällsutveckling skall vi ha? Skall vi fortsätta att ställa upp som leverantör av råvaror och halvfabrikat till de övriga industristaterna i Europa och samtidigt se hur allt större delar av vår verkstadsindustri och andra högförädlande branscher i snabb takt flyttas ut från Sverige med nedläggningar av företag, inskränkningar i driften och ökad arbetslöshet som följd? Herr talman! Det är det som energifrågan innerst inne handlar om. De som bestämmer över pengarna och därmed har makten i det här landet är inte längre intresserade av en allsidig utveckling av den svenska industrin. Det blir mycket billigare för våra stora svenska företag att förlägga tillverkning som fordrar mycket arbetskraft, dvs. som ger fler arbeten, utanför Sverige. Därför flyttar de sin tillverkning till EG-staterna, Latinamerika, Hongkong, Singapore och Sydkorea. Men de är fortfarande intresserade av att ta hand om de svenska naturtillgångarna av malm, skog och billig energi. Därför har de drivit på utbyggnaden av vattenkraften, därför har de genomfört en strukturering av den svenska industrin som ständigt ökat råvaruuttaget och energiförbrukningen, därför har de, med statsmakternas goda minne, oavsett om det har varit socialdemokratiska eller borgerliga regeringar, drivit oss in i oljesamhället utan att någon ifrågasatt om det har varit vettigt eller inte. Och därför, slutligen, har dessa kapitalistiska intressen satsat på utbyggnad av atomkraft i Sverige, inte för att det har varit nationellt nödvändigt eller ens önskvärt, utan därför att det har ansetts vara en bra investering ur företagsekonomisk synvinkel. Och där är vi nu. Detta dilemma kommer man inte ur, om man som regeringen vill öka produktionen inom Sveriges traditionella exportindustri. Problemet kan bara lösas genom en långsiktig och planmässig förändring av produktionsinriktning och energianvändning här i landet. Och då måste man också ta itu med energiproblematiken på litet längre sikt och inte bara tala om 1990-talet. Det fordrar också att samhället på ett helt annat sätt än nu får kontroll över energisektorn när det gäller både produktion och konsumtion av energi. Det är mot denna bakgrund man skall se vpk:s krav på ett förstatligande av energisektorn. Nu är regeringen, oavsett vilket parti eller vilka partier som bildar den, hjälplös när det gäller att säkra vårt energibehov, därför att den inte har kontroll över tillförseln av våra viktigaste energiråvaror, framför allt oljan. Utskottet talar på s. 32 i betänkandet om att samhället, stat och kommun, minsann äger helt eller delvis stora delar av energisektorn och har ett dominerande inflytande över elproduktionen. Det skulle alltså inte vara motiverat att öka samhällets inflytande, som vpk har krävt i sin motion. Men vi i vpk avser inte något slappt ägande på marknadssystemets villkor. Det är den gamla vanliga missuppfattningen bland borgerliga tänkare att samhällsinflytandet beror av graden av statligt eller kommunalt ägande. Det är en förutsättning, men det är inte tillräckligt för att säkra ett reellt inflytande. Om vi nu tar oljemarknaden som är den fråga som är verkligt aktuell i de här sammanhangen, medger ju utskottet självt litet längre fram i betänkandet att Sverige är helt eller nästan helt beroende av de stora internationella oljebolagen. Regeringen kan inte ens se till att våra beredskapslager av olja fylls på i den takt som statsmakterna har bestämt och som det finns lagar och förordningar om. De problemen belystes ju ingående i en interpellationsdebatt här i kammaren för någon vecka sedan. Det finns således alla skäl i världen att, som vpk har gjort, resa kravet på att samhället måste skaffa sig större inflstande över energisektorn och i första hand över oljeförsörjningen. Vi har hamnat i oljesamhället på grund av marknadskrafterna, och vi kommer inte att kunna ta oss ur det, även om det finns många som hyser sådana fromma förhoppningar, utan att minska marknadskrafternas inflytande. Som det har sagts både här i dag och i interpellationsdebatten för två veckor sedan på lördag är det naivt att tro att man genom olika regleringar av priser och annat kan förmå de stora oljebolagen att uppfylla sina åtaganden, så att vi får de lagringsmöjligheter som vi i första hand behöver för vår beredskap. Bolagen struntar väl i Sveriges beredskap och oljeförsörjning, om det inte ger dem tillräcklig profit. Inget av de partier som har deltagit i den här debatten, i dag eller tidigare när det var aktuellt, har någonsin ifrågasatt det här. Man måste skaffa sig inflytande över dessa stora bolags handel och vandel på den svenska marknaden, innan man stiger upp och talar om att man har kontroll över tillförseln av olja. Och som det är på oljeområdet är det också på övriga energiområden. Det behövs ett aktivt, kraftfullt engagemang av statliga och kommunala myndigheter, och det behövs en ny lagstiftning som ger dessa samhällets organ möjligheter att ingripa och förändra. Det är också mot den bakgrunden man skall se ett annat krav i vpk:s motion om att en koncessionsnämnd, med uppgift att garantera en industriell utveckling som tillgodoser kraven beträffande hushållning med råvaror, energi och miljö, skall inrättas. Det är inte tillräckligt att, som utskottet gör, hänvisa till de bestämmelser som redan finns eller som aviseras i propositionen. Om vi verkligen vill styra den industriella utvecklingen i en riktning som hushållar med naturresurserna, är energisnål, ger meningsfull sysselsättning och är skonsam mot miljön så behövs det samhällsorgan med helt andra befogenheter än nu. Herr talman! Innan jag lämnar frågan om den svenska energiförsörjningens beroende av marknadskrafterna, särskilt det internationella beroendet på oljeområdet, vill jag ta upp något om dessa förhållanden också när det gäller atomkraften. Det är meningen att vi skall lämna atomkraften utanför den här debatten. Så är ju den fiffiga tanken med uppslutningen bakom kravet på folkomröstning från dem som för några veckor sedan predikade atomkraftens fördelar i alla tonarter. Men vi kan inte diskutera svensk energipolitik utan att också beröra vårt atomkraftsprogram. Det har sagts av dem som står bakom regeringens energiproposition, dvs. förutom folkpartiet också socialdemokraterna och moderaterna, att vi behöver bygga ut tolv aggregat för att få handlingsfrihet för att pröva nya och alternativa energikällor. Det har också sagts att detta är nödvändigt för att minska vårt oljeberoende under den övergångstid som behövs när vi måste lämna oljan och ta till dessa andra energikällor. Hur stämmer då detta, och på vilket sätt minskar vårt beroende genom de här förslagen? Först om handlingsfriheten: Om vi har tolv reaktorer i gång vid sekelskiftet — som då svarar för kanske 50-60 96 av vår elförsörjning och i vilka det har investerats svindlande belopp, inte bara i själva reaktorerna utan också i följdprojekt, som hetvattenledningar och stora högspänningsanläggningar — kan ju ett sådant system inte avvecklas utan vidare. Vad ger det för handlingsfrihet? Vilken annan alternativ elproduktion har ni tänkt er, ni som pratar om handlingsfrihet? Skall vi övergå till koleldning vid kärnkraftverken, vilket framskymtar i propositionen? Vad skall f. ö. lättvattenreaktorerna drivas med när vi kommer in en bit i nästa sekel? Vi vet ju allesammans att den typ av uran som går att använda i dem kommer att vara slut då, att vi får en urankris lika fort som vi får en oljekris. Det lönar sig således inte att bygga nyalättvattenreaktorer i de gamlas ställe när dessa faller för åldersstrecket om 25-30 år. Det som skymtar här som en hotfull konsekvens av en utbyggnad och igångsättning av tolv aggregat är en övergång till briderteknik, som vi vet att industrins företrädare kallt räknar med. I stället för handlingsfrihet verkar det vara stor risk för att vi blir fastlåsta i en utveckling som inte ger oss några större valmöjligheter. Sedan har vi beroendet — både av olja och av uran. Det är ju inte så som det sägs, att tolv reaktorer på något avgörande sätt minskar vårt oljeberoende. Vi kan inte ersätta olja med atomkraft. Och i stället får vi alltså ett uranberoende, som kanske är mer styrt av stora, internationella koncerner än beträffande oljan. Som det är i dag kan vi ju inte tillverka en enda bränslestav här i landet om vi inte får anrikad uran utifrån, i första hand från USA. En utbyggnad till tolv reaktorer ger oss alltså varken handlingsfrihet eller oberoende. Däremot är risken stor att en sådan utbyggnad låser både vår handlingsfrihet och vårt oberoende på ett sätt som inte någon kan anse vara önskvärt. Det är en av propositionens stora svagheter att dessa resonemang inte har tagits upp, och det är anledningen till att vpk anser att regeringen inte på ett övertygande sätt angett hur våra framtida energiproblem skall lösas. Herr talman! Fortsättningsvis skall jag kommentera några av de delkrav på olika områden som vpk tagit upp i sina motioner. Vi har ställt oss bakom kravet på att Sverige bör satsa på ett införande av naturgas. Vi har pekat på de slutsatser som drogs i energikommissionens betänkande men som avvisades i propositionen. De har nu i utskottet fått en mer positiv behandling, och det anser vi vara riktigt. Det är vår uppfattning att naturgasen är en energikälla som kan få betydelse — visserligen enbart under en övergångstid, men den är ändå så pass betydelsefull att vi inte får lämna den åt sidan när det nu finns möjligheter för oss till en inkoppling på det europeiska gasnätet. Vi hälsar alltså skrivningarna i utskottet med tillfredsställelse — de är betydligt mer positiva än de absoluta avstyrkandena i propositionen. En annan fråga där vi ställt ganska långtgående krav är ett kraftigare utnyttjande och en större satsning på användandet av inhemska bränslen. Vi är lyckligt lottade i Europa. Jämfört med andra europeiska länder har vi stora skogar, där det finns råvara vilken nu till stor del inte tas till vara men som med stigande priser på olja och andra energiråvaror blir allt viktigare och alltmer ekonomiskt lönsamma att utnyttja. Det gäller också de stora torvförekomsterna i detta land. Sverige befinner sig tillsammans med Finland och Irland i en avundsvärd situation i det fallet. Vi är de tre länder i Europa som har stora tillgångar av denna energiråvara, och den bör utnyttjas. Vi tycker att det är bra att man nu i utskottets skrivning tagit upp kraven på ait det bör bildas bolag som kan tillvarata dessa energiråvaror inom landet så att de kan bli utnyttjade på ett vettigt sätt. Detta är inte minst viktigt om man tänker på att dessa råvaror, framför allt skogen och torven, är lokaliserade till sådana områden i landet som är mycket hårt drabbade när det gäller sysselsättningen. Vi har de stora torvförekomsterna i våra norrländska myrar, och även de stora skogsarealerna finns där uppe. Givetvis finns de även i andra glesbygder i landet och nere i södra Sverige. Det blir alltså dubbel effekt om vi sätter i gång en exploatering av dessa inhemska råvaror på ett planmässigt och genomtänkt sätt. I första hand sparar vi olja, därför att ved och torv ersätter denna direkt som uppvärmningskälla. I andra hand får vi den positiva effekten att det skapas massor av arbetstillfällen i de glesbygder jag nu talar om. Vi har i en särskild motion om Norrbotten begärt att man skall satsa på Norrbotten som ett försökslän i detta sammanhang och där utföra regionala försök med exploatering av i första hand torv. Det skulle kunna ge goda erfarenheter för den fortsatta utvinningen i andra delar av landet, om man satsade snabbt på en sådan försöksverksamhet i Norrbotten. Vi har i vår motion också påpekat att två andra viktiga alternativa energikällor, solvärme och vindkraft, fått en relativt sett styvmoderlig behandling i energipropositionen. Nu sägs det visserligen i propositionen att man har en satsning på solvärme, den s.k. SOL 85, som då är ganska långtgående, men även om det är en förbättring mot tidigare anser vi att en ytterligare satsning på detta område är önskvärd. Det är samma sak här: solvärmen ersätter direkt oljeförbrukningen, därför att den kan användas i uppvärmningssektorn och det är där som vi har det stora oljeberoendet. När det gäller vindkraften är såväl propositionens som utskottets skrivningar snåla, t.o.m. jämfört med vad energikommissionen föreslår. Det är en bantning av energikommissionens förslag när det gäller vindkraften som vi inte kan acceptera. Vi har krävt en kraftigare satsning just på utbyggnaden av i första hand försök och senare fullskaleprojekt med vindkraften. Med de anslag som nu satsats på vindkraften enligt propositionen och utskottsbetänkandet föreligger stor risk för att detta program kommer att bli försenat och inte få den betydelse som det med en kraftigare satsning skulle ha kunnat få fram till 1990-talet. Vi kommer alltså inte ens upp till den energiförsörjningsgrad av vindkraft som energikommissionen hade föreslagit. Vi har också i en annan motion krävt att industrin skall åläggas att installera mottryckskraft på alla ställen där det kan anses vara samhällsekonomiskt lönsamt. Utskottet hänvisar här också till att det redan finns lagar som reglerar dessa förhållanden, men det är alltså inte tillräckligt. Det satsas fortfarande för litet på att ta till vara den möjlighet som finns i stora industrier att utnyttja högtrycksånga och använda den till mottryckskraft, varvid man kan få elenergi mer eller mindre på köpet, samtidigt som man utnyttjar ångan till andra industriella processer. Där måste det till en ny lagstiftning enligt vår uppfattning, och det har vi också krävt i vår motion. När det gäller forskningsområdet har vi ju där fått en något större satsning än under tidigare perioder i och med den förra forskningspropositionen, och den följs nu upp i årets proposition. Det är naturligtvis tillfredsställande att man fått en satsning även på de alternativa energikällorna, men det finns vissa punkter i detta forskningsprogram som vi inom vpk inte är tillfredsställda med och där vi anser att det skulle satsas större resurser. Det finns en risk att de alternativa energikällorna halkar efter, att de tilldelas för litet forskningspengar för att få den betydelse som behövs inom den närmaste framtiden. Vi har åtgärder inom transportområdet, där vi också kan stödja oss på energikommissionens majoritetsutlåtande eller rättare sagt på energikommissionens gemensamma yttrande. Det var en av de få punkter där det rådde enighet — att vi måste begränsa bilismen i storstäderna. Det behövs naturligtvis då att det satsas pengar, och vi har krävt en kraftig ökning under det forskningsanslaget, alltså åtgärder inom transportsystemet, som i första hand skall rikta sig mot de problem bilismen i våra storstäder för med sig. Det finns också i forskningsprogrammet när det gäller energiproduktionen en passus om att vissa medel skall användas till försöksbrytning av skiffer. Det är en förberedelse till uranbrytning i Sverige. Vi kan inte acceptera att några forskningspengar satsas på brytning av skiffrar, och vi säger därför nej till alla pengar för sådana forskningsuppgifter. Samma sak gäller forskningen på kärnkraftsområdet. Det finns fortfarande forskningspengar som förs över till forskning kring lättvattenreaktorer och andra sådana reaktorsystem. Vi anser självfallet att man måste ha pengar för att klara av de problem som uppstått genom de reaktorer vi har i drift. Det behövs naturligtvis fortfarande mycket forskning kring säkerhetsproblem, avfallshantering och annat. Men vi säger nej till fortsatt utveckling av reaktorsystemen, och det skall alltså inte enligt vår uppfattning satsas några pengar på sådana forskningsuppgifter utan endast på säkerhet och avfallshantering. Av samma anledning säger vi nej till att det satsas pengar på forskning kring briderreaktorer. Skall vi frigöra oss från atomkraften måste vi absolut säga nej till bridertekniken, och all forskning kring sådana program bör alltså stoppas. När det gäller vår anslutning till Euratom, den stora västeuropeiska sammanslutningen på atomområdet, anser vi också att forskningsanslagen skall skäras ned. Vi bör satsa vissa pengar på att följa upp den internationella utvecklingen när det gäller fusionskraften — dvs. vätekraften — men den stora satsning som föreslås i propositionen och som även utskottet tar upp kan vi inte biträda, utan vi anser att förslaget skall bantas betydligt och bara omfatta så pass mycket att vi kan följa med den internationella utvecklingen. Däremot bör vi inte engagera oss i några av Euratoms projekt eller vara med i de forskningsprojekt som finns där. Vi har vidare krävt en utredning när det gäller effektivisering av befintliga vattenkraftverk. Det finns mycket energi att hämta i de vattenkraftverk som redan är i drift i våra älvar, och det finns inget samordnande grepp när det gäller möjligheterna att effektivisera dem genom utbyggnader. Det är alltså väl motiverat enligt vår uppfattning att det tillsätts en utredning, som tar itu med den här problematiken, undersöker befintliga vattenkraftverk och ser till att de effektivitetshöjningar som kan göras kommer till stånd så snabbt som möjligt. Om man gör det kan man undvika utbyggnad av hittills orörda älvsträckor; det finns flera som nu är i farozonen och som man vill bygga ut i stället för att kanske ta ut samma effekt genom att effektivisera redan befintliga vattenkraftverk. När det gäller övriga betänkanden i den här debatten konstaterar vi i vpk med tillfredsställelse att vårt krav, att det inte skall göras någon höjning av skatten på oljan, har biträtts i skatteutskottets betänkande. Däremot har vi ett annat krav, som också har berörts tidigare i debatten, men som inte har vunnit bifall, nämligen vårt krav gällande svavelhalten i eldningsoljorna. Vi har där krävt en mer långtgående skärpning av bestämmelserna för svavel i eldningsoljor än propositionen föreslagit och utskottet velat gå med på i betänkandet. Det har sagts att man skall ha nått fram till en enprocentig svavelhalt år 1984. Vi anser att svavelhalten bör kunna sänkas betydligt mer — till 0,3-0,4 96. Men det kravet tillgodoses inte i propositionen, och jordbruksutskottet har inte heller velat gå med på det. Det är dock en av de viktigaste miljöfrågorna här i landet att vi får en minskning av svavelutsläppen. Och trots att man naturligtvis kan hänvisa till att vi får mycket föroreningar utifrån — från kontinenten och från de stora industrierna framför allt nere i Västtyskland och Mellaneuropa — kan vi ändå påverka förhållandena ganska mycket själva genom att skärpa bestämmelserna för våra egna eldningsoljor. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till motionerna 211, 288, 1521, 1662 och 2414 samt till motionen 2422 med undantag för yrkandena 2, 9, 18 och 23
Herr talman! Det har gjorts uttalanden här angående utskottsarbetet. Även jag vill ge min åsikt till känna även i det hänseendet och säga att jag har uppfattat det som väldigt positivt. Vi har haft mycket tunga frågor att arbeta med när det gäller energipolitiken och meningarna har brutits mot varandra i utskottet, men vi har i utskottsarbetet aldrig ifrågasatt varandras goda vilja och vi har respekterat varandras åsikter. Det har varit mycket värdefullt. Den debatt som förts hittills i dag har berört de viktigaste delarna av energiproblematiken. Man kan naturligtvis diskutera hur mycket som kommer fram av en sådan här debatt, men jag tycker att den har haft det goda med sig att den debatt som förs ute i buskarna också kan kommenteras inför öppen ridå — och inte då bara framför Dramatens. Jag lyssnade med intresse till Karin Söders och Birgitta Hambraeus förklaringar till sina yttranden på Dramaten, som citerats. Jag respekterar de synpunkter som Karin Söder lade på de här frågorna i dag. Till Birgitta Hambraeus måste jag återkomma litet senare i mitt anförande. Oljeberoendet har stått i fokus och står i fokus för den svenska energidebatten. F. n. importerar vi ungefär 80 96 av vår energi, huvudsakligen i form av olja. Inhemska tiilgångar — ved, lutar, avfall och vattenkraft — står bara för ca en femtedel av vår energitillförsel. Vi vet att detta oljeberoende innebär allvarliga risker för samhällsutvecklingen och att en riklig tillgång till relativt billig energi har varit en av drivkrafterna bakom välståndsutvecklingen i Sverige. Två tredjedelar av industrins energianvändning återfinns inom basnäringarna järn, metall och träförädling, motsvarande något under hälften av industrins totala produktionsvärde. En bristsituation för energitillförseln skulle få mycket allvarliga effekter för sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det är därför mycket angeläget att planera och bygga ut energitillförseln med tillräckliga marginaler och att krympa oljeberoendet både genom ett målmedvetet energisparande som pressar ned den totala energiförbrukningen och genom utnyttjande av alla de alternativ till olja som i dag står till vårt förfogande. Det är viktigt när man i dag diskuterar energifrågor att ha tidsperspektiven klara för sig. Utskottet och riksdagen har att behandla riktlinjer för energipolitiken för 1980-talet. Under denna period kommer vi i huvudsak att vara tvungna att förlita oss till de energikällor som finns i bruk redan i dag. Det tar nämligen lång tid att utveckla och introducera nya energikällor så långt att de kan ge ett betydande bidrag till vår energibalans. På samma sätt som Carl Tham tidigare har betonat i debatten vill jag understryka att talet om sol, vind, energiskog m.fl. möjligheter som alternativ under den kommande tioårsperioden är vilseledande. Det är något av ett illusionsnummer i den högre magikens tecken. De hinner inte fram under en tioårsperiod så att de kan bli realistiska alternativ. Att jag säger detta betyder inte att jag vill vara återhållsam eller tveksam när det gäller satsningarna på att få fram nya energikällor för framtiden. Tvärtom — vi bör satsa alla de resurser i form av pengar, personal och utrustning som vi har på att utveckla och ta i bruk de energitillgångar som vi har inom landet, i första hand naturligtvis de förnybara. De förslag som förs fram i regeringens energiproposition och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom innebär mycket högt ställda mål i det här avseendet. På sikt bör vi i huvudsak basera vår energiförsörjning på uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor. Jag sade att vi hade haft en positiv anda i utskottsarbetet. Jag vill också betona att man från centerhåll i utskottet varit med om att hitta konstruktiva lösningar. Det var bara beklagligt att det positiva inte räckte ända fram, utan centerpartiet har i slutändan av utskottsarbetet velat plussa på anslagen litet här och litet där. Det måste mera ses som ett utslag av en önskan att göra markeringar och att vara avvikande i energifrågorna. Några väsentliga politiska skillnader har i varje fall inte jag kunnat upptäcka. Ett flertal av överbuden saknar dessutom verklighetsförankring i den meningen att totala resurser för forskning och utveckling inte kan mobiliseras i den takt och utsträckning som centerns representanter förutsätter. I flertalet fall är det inte brist på statliga forskningsanslag som är den trånga sektorn vid utvecklandet av ny energiteknik. Jag skall nu gå in på de viktigaste av de frågor som behandlas i utskottets betänkande och varom det rått delade meningar. Händelserna i Harrisburg har givit alla partier anledning att fundera över riskerna i vår energiförsörjning. Regeringen tillsatte snabbt flera kommittéer, som bl.a. skall utreda om det finns anledning att ompröva hittills gjorda bedömningar av kärnkraftens säkerhet och konsekvenserna av en snabb avveckling av kärnkraften. Sedan dessa har lagt fram sina resultat skall en folkomröstning om kärnkraften genomföras under våren 1980. I väntan på utfallet av denna har riksdagens behandling av en rad frågor i anslutning till kärnkraften och elförsörjningen skjutits upp. Margaretha af Ugglas har här angripit folkpartiet och socialdemokraterna för att vi inte redan nu ville formulera frågorna inför folkomröstningen. Vi tycker det är självklart att utvärderingen av olyckan i Harrisburg måste vara klar innan vi formulerar frågorna. Det är viktigt för oss politiker men det är också viktigt för de människor som sedan skall fatta beslutet i folkomröstningen, den stora allmänheten, att få veta vad som egentligen hände i Harrisburg. Det är av den anledningen som vi anser att det är riktigt, jag vill säga självklart, att formuleringen skall skjutas upp till dess utvärderingarna är klara. framförts att folkomröstningen bör äga rum redan i anslutning till det allmänna valet i höst. Jag kan inte finna några hållbara argument för ett sådant krav. Låt mig först konstatera att det ännu är för tidigt att fälla några tvärsäkra omdömen om händelserna i Harrisburg. Vi vet att endast mycket begränsade mängder radioaktivt stoff har läckt ut i omgivningen. Men hur nära man var en olycka med mycket omfattande konsekvenser för omgivningarna kan endast de pågående undersökningarna ge besked om. I dagsläget måste man därför akta sig för både att förringa olyckan och att använda den som grund för skräckpropaganda mot kärnkraften. Det är också angeläget att folkomröstningen föregås av en ingående debatt och en bred studieverksamhet. Därför framstår kravet på folkomröstning i september i år som en ren orimlighet. Från trafikomläggningen, som det var folkomröstning om, har vi erfarenheter av en intensiv informationskampanj under fyra månader. Den tidsperioden framstod då såsom varande i kortaste laget. Nu skulle man få ännu mindre tid — en period som dessutom till betydande del upptas av semestrar — för att genomföra samma sak. Bildande av kampanjkommittér, framställning av informationsmaterial m.m. kräver tid om resultatet inte skall bli ett hastverk. Dessutom tillkommer att allmänhetens och massmedias uppmärksamhet under perioden fram till valet i hög grad kommer att upptas av andra aktuella valfrågor. Jag antar att också centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna vill medverka till att omröstningen föregås av en bred och allsidig debatt om alternativen. Varför vill man då inte avdela den tid detta kräver? Därför menar jag att utskottets majoritet har gjort en riktig bedömning när man konstaterar att folkomröstningen bör äga rum våren 1980. När det gäller energisparandet är det glädjande att konstatera att det råder bred enighet om hushållningens betydelse och om de uppsatta målen. Att under 1980-talet pressa ned ökningstakten i energiförbrukningen till 0,4-1 26, en målsättning som finns i propositionen, innebär ett kraftigt avbrott i de trender som man räknat med i andra industriländer och som hittills också varit förhärskande i Sverige. Här har dock centerpartiet velat tillägga att nolltillväxt inom energianvändningen måste uppnås under 1990-talet. Det uppfattar jag som ytterligare en innehållslös markering. Det är viktigt att fastslå att samhällsutvecklingen bör utformas med medborgarnas bästa som mål, inte enbart efter tillgången på energi. Vi får inte bli energibristens fångar. Vi behöver ekonomiska resurser för att fullfölja reformarbetet. Det går inte att i detalj förutse teknikutveckling och andra förändringar i Sverige och i omvärlden. Ändå är det dessa faktorer som i hög grad avgör i vilken utsträckning vi kan hålla nere energikonsumtionen. Stolta paroller i riksdagsskrivelser måste här anses ha en ytterst liten betydelse. Jag kan därför inte inse vad det skulle tjäna till att nu göra långsiktiga utfästelser, som vi varken har faktaunderlag för eller vet hur vi skall kunna uppfylla genom konkreta åtgärder. Under överskådlig tid kommer oljan att stå för en betydande andel av energitillförseln. För att minska riskerna med energiförsörjningen är det därför viktigt att åtgärder för att minska oljeberoendet kombineras med insatser för att säkra tillförseln av olja. Birgitta Hambraeus har i debatten här i dag — och även på andra håll i landet, senast i ett uppmärksammat uttalande på Dramaten — anklagat regeringen för passivitet.

Detta har diskuterats här tidigare, och Birgitta Hambraeus har då fått väldigt stark kritik för sitt yttrande. Jag tycker det vore bra om Birgitta Hambraeus än en gång fick chansen att gå upp här och säga att hon inte menade vad hon sade på Dramaten i det här fallet. Vi kan ha olika åsikter, Birgitta Hambraeus, men jag har lärt mig att andras åsikter skall respekteras. Jag har också den uppfattningen att man skall tro på människornas goda vilja, och då tycker jag att Birgitta Hambraeus budskap är grymt. Det vittnar om en både cynisk och pessimistisk människosyn när hon påstår att vi, i ett så allvarligt läge som det vi nu har då det gäller vår energiförsörjning, skulle göra upp en sådan skumraskplanering. Det fanns också ett annat påstående som jag reagerade mycket starkt emot: Birgitta Hambraeus sade att vi skall lära konsumenterna att betala. Det är också ett väldigt cyniskt yttrande, och det är dessutom rätt fantastiskt ur politisk synpunkt. Konsumenterna skall lära sig att betala — men förstår inte Birgitta Hambraeus vad det betyder för familjerna i ökade påfrestningar för ekonomin att hyran stiger och att övriga omkostnader som hör ihop med energiförbrukningen stiger i den kolossalt snabba takt som de redan nu har gjort? Om Birgitta Hambraeus budskap hade följts skulle hyran ha legat skyhögt över vad den är i dagens läge. Här tycker jag att det tarvas en förklaring av Birgitta Hambraeus om hon verkligen menade vad hon sade om att konsumenterna skall lära sig att betala. Problemen med oljetillförseln berör, som jag sagt tidigare, inte bara tillgången på olja utan även priset. Kraftiga prishöjningar på den internationella oljemarknaden medför mycket stora belastningar på den svenska samhällsekonomin. Det är med beklagande vi i Sverige tvingas konstatera vilken makt som finns, inte bara hos OPEC utan också hos ett litet antal multinationella oljebolag, när det gäller att kontrollera oljans flöde och pris. Detta hör också ihop med den här problematiken. Det finns betydande risker för att de stora oljebolagen kan tilltvinga sig oskäliga vinster på de mindre företagens och konsumenternas bekostnad. Samtidigt är vi emellertid tvungna att erkänna att de internationella oljeföretagens närvaro på den svenska marknaden utgör en trygghetsfaktor genom deras möjligheter att utjämna risker och bortfall i produktionsledet. I energipropositionen diskuteras utförligt hur vårt beroende av spotmarknaden skall kunna minskas genom en strukturomvandling av den svenska oljebranschen och hur säkerheten i den svenska oljeförsörjningen kan ökas i Ytterligare åtgärder för att trygga fortsatt stabila priser har föreslagits av en Onsdagen den av regeringen tillsatt särskild kommission. Flera åtgärder för att justera 6 juni 1979 priserna har redan genomförts. De mindre oljeföretagen har f. n. en pressad ekonomisk situation, orsakad "av deras stora beroende av den internationella spotmarknaden. Det här måste särskilt beaktas vid regeringens handläggning av dessa frågor. Det är uppenbart att regeringen har att gå en svår balansgång, där det gäller å ena sidan att medge en tillräcklig lönsamhet för att trygga oljetillförseln och å andra sidan att hålla prisutvecklingen i landet inom rimliga gränser. Det är en problematik som det inte finns någon anledning att skymma undan. Några fasta regler för dessa strävanden kan inte ges och föreslås inte heller i reservationerna till utskottsbetänkandet — även här nöjer sig reservanterna med mera allmänna deklarationer utan någon egentlig konkret innebörd. I den moderata reservationen beträffande Svenska Petroleums verksamhet varnar man för en alltför stark monopolställning. Till det har jag att säga att det finns anledning att understryka principen att den statliga verksamheten främst bör inriktas på att skapa sådana allmänna villkor för oljeindustrin att den kan uppfylla rimliga krav på trygghet i försörjningen. Det bör naturligtvis även gälla inriktningen av Svenska Petroleums verksamhet. Utskottet är dock av den meningen att ett statligt engagemang även på företagsplanet är ett nödvändigt inslag för att öka försörjningstryggheten. Svenska Petroleum haren särställning vad avser beredskapslagring av råolja. Jag kan, i likhet med utskottets majoritet, inte inse att det är några speciella risker förenade med just den här särställningen. Så har vi problemet med naturgasen. Här föreligger en väsentlig åsiktsskillnad mellan å ena sidan utskottet och å andra sidan de centerpartistiska reservanterna och även vpk, vars uppfattning Oswald Söderqvist här gett uttryck för. Skillnaden gäller inte så mycket den principiella inställningen till introduktion av naturgas, utan mera hur man skall hantera föreliggande konkreta gasprojekt. Naturgasen har så påtagliga miljöfördelar att den definitivt har en roll att spela för den svenska energiförsörjningen. Samtidigt bör man komma ihåg att ekonomiska uppoffringar för en introduktion av naturgas måste vägas mot andra angelägna reformer, inte minst inom naturvården. Dessutom måste säkerheten i tillförseln vara tillräcklig och under alla omständigheter avgjort större än för den oljeimport gasen är tänkt att ersätta. För de två konkreta projekt som nu föreligger är inget av dessa två villkor — ekonomin och försörjningstryggheten — uppfyllt. Dessa avtal bör därför enligt I utskottets mening inte undertecknas i nuvarande form. Detta bör dock inte, som utskottet ser det, förhindra att regeringen gör fortsatta ansträngningar för att få tillstånd till en import av naturgas — det bör vara inriktningen. Speciellt ter sig leveranser från våra grannländer lockande. Sydgas bör ges möjligheter att fortsätta verksamheten med förprojektering av ledningsnät och med marknadsförberedelser. I vilken mån kraven på försörjningstrygghet och en rimlig ekonomi går att 89 uppfylla är det för tidigt att uttala sig om nu. Här, lika litet som på något annat fält inom energipolitiken, kan man ta ut några segrar i förskott. I centerns partimotion räknar man in naturgasen i energibalansen för år 1990, motsvarande avsevärt mer än dubbla den energimängd som Sydoch Västgasprojekten beräknas ge tillsammans. Var överskottet skall hämtas och till vilka kostnader för samhället undviker man däremot noggrant att tala om. Det kan finnas anledning att inför kammaren tala om hur denna fråga skall hanteras. Olof Johansson sade att han skall jaga regeringen med en blåslampa fylld med naturgas, om inte regeringen vidtar de åtgärder som han tycker är berättigade i detta fall. Jag tror att Olof Johansson skall handskas ganska varsamt med den blåslampan, allra helst om man har i minnet den händelse som förra sommaren inträffade på en parkeringsplats utanför Barcelona, där närmare 400 människor sveddes till döds av en blåslampa laddad med naturgas. En ökad mångfald är ett viktigt mål för energipolitiken. Vi har av energidebatten lärt oss att det inte finns några enkla lösningar på problemen eller några enstaka energikällor som förmår tillgodose vårt energibehov. Därför är det angeläget att fortsätta satsningarna för att kunna utnyttja våra inhemska energitillgångar. Med torv och andra inhemska bränslen finns det goda möjligheter att bygga upp ett mer flexibelt energiförsörjningssystem och ersätta oljeanvändningen. I energipropositionen föreslås en rad åtgärder för detta, som utskottet också ansluter sig till. Man bör dock i detta sammanhang inte glömma bort att också dessa energikällor har betydande problem både vad avser effekter på miljön, t.ex. vid torvanvändning, och vad avser möjligheter till andra användningar, där man konkurrerar med industrin om skogsråvaran. För mig är det särskilt glädjande att kunna konstatera att många av de projekt rörande inhemska bränslen som är aktuella kommer att uppföras inom de sysselsättningssvaga delarna av landet. Energipolitiken och regionalpolitiken kan här samverka för att uppnå fördelar med de satsade statliga medlen. Centern står bakom en rad reservationer som berör detaljer i energipolitiken. De är avgivna för att ge intryck av stora meningsmotsättningar inom detta område, trots att det faktiskt föreligger en långt gående enighet mellan partierna. I propositionen fastslås t.ex., vilket tillstyrks av utskottet, att de små kraftföretagens situation skall förstärkas. Ett införande av skyldighet för distributörer att ta emot elenergi från små kraftverk kommer att övervägas inom ramen för en kommande översyn av ellagen. Ändå reserverar sig centerns utskottsledamöter för att riksdagen nu skall föregripa resultatet av den översynen. Kommunerna bör få rätt att förhandla med kraftföretagen angående råkraftspriset, menar centern i sin partimotion. En sådan rätt finns redan, och jag anser att det inte föreligger några problem. Ändå reserverar sig centerns utskottsledamöter på denna punkt. Kommunerna bör ha tillgång till stamlinjenätet, kräver centern i sin energimotion. En sådan rätt finns sedan länge, och det är ingalunda ett orimligt förhållande att Vattenfall får förbehållet att ta ut självkostnadsersättning för den service man i detta hänseende lämnar. Ändå vidhåller utskottets centerpartistiska ledamöter motionskravet i en reservation. Den typen av demonstrerande politik för inte energipolitiken framåt. När det gäller utnyttjandet av 800-kV-kraftledningar menar utskottets reservanter att det kommer att medföra hälsorisker och en ökad bindning till kärnkraften i Sverige. Jag har inte kunnat finna att centern presenterat några hållbara argument för dessa påståenden. Dessa kraftledningar är nödvändiga oavsett om vi satsar på kärnkraft eller på annan energiförsörjning. Och de utgör en del av de nödvändiga åtgärderna för att trygga leveranserna av elenergi inom landet. F.n. är den första 800-kV-ledningen aktuell för att trygga Stockholms elförsörjning. Väljer man att inte bygga en sådan ledning till Forsmark måste man i dess ställe bygga en annan med en ny sträckning. Naturligtvis kan man då välja lägre spänning än 800 kV, men då blir förlusterna vid överföringen större och antalet nödvändiga ledningar större för samma överförda energimängd. Jag vill peka på den miljöfaktor som kraftledningarna rent allmänt är i vårt land, när de breda kraftledningsgatorna ofta går genom de bästa skogsområdena. Om man skall halvera dessa ledningar blir följden en fördubbling av kraftledningsgatorna, och det har dels miljöeffekter, dels stora ekonomiska konsekvenser för skogsnäringen. Det är klart att kraftledningar måste konstrueras så att det inte uppstår negativa effekter för människor och djur. De nu aktuella 800-kV-ledningarna är utformade så att fältstyrkan på marken inte är större än för de 400-kV ledningar vi nu har. Vi har ca 8 000 km av dessa i drift, och erfarenheterna har inte gett belägg för påståenden om att det föreligger risk för människor och djur. En undersökning har emellertid startats i dagarna för att ytterligare studera detta problem. Energikommissionen föreslog att kraftvärmeverk skall byggas när värmeunderlaget är tillräckligt stort för att åtgärden skall bli samhällsekonomiskt lönsam. Större nya anläggningar bör kunna eldas med fasta bränslen. Energipropositionen ansluter sig till detta förslag med tillägget att nya kraftvärmeverk för enbart oljeeldning endast skall få byggas om det har visats att godtagbara alternativ till oljan saknas. Därför har regeringen sagt nej till en planerad oljeeldad anläggning i Botkyrka, trots att man i princip är för en utbyggnad av fjärroch kraftvärme. En utredning om Stockholmsregionens värmeförsörjning pågår, och den väntas snart vara klar. Då kan man göra ett nytt ställningstagande i den här frågan. Mot denna bakgrund framstår det som underligt att centern i utskottet ändå uttalar sig för att projektet i Botkyrka skall fullföljas, trots att några planer för eldning med fasta bränslen ännu inte har kunnat presenteras. Är det så att man accepterar att södra Stockholmsregionen under en överskådlig framtid skall värmas med olja? Slutligen, herr talman, vill jag bara kort kommentera en motion av Hugo Bergdahl. Det är motionen 1474, i vilken han har begärt en utredning om inrättandet av ett statens energiverk, lokaliserat till Västerås. I propositionen säger statsrådet Tham att han skall låta en utredare se över myndighetsorganisationen. I samband därmed kommer också detta motionsyrkande att tas upp.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

Herr talman! Rune Ångström bad mig att ännu en gång beskriva min inställning till kärnkraftsetablissemanget och dess eventuella planer. Det gör jag gärna. De konspirationsbeskrivningar som Rune Ångström här gav oss får han stå för helt själv. Jag har absolut inte tänkt mig att något sådant pågår — varken i regeringskansliet eller i några andra rum. Men att det finns ett etablissemang och även ett kärnkraftsetablissemang är väl ingen hemlighet. Med etablissemang menar jag helt enkelt dem som har stort inflytande, dem som har makten i olika former. Det är väl inte heller någon överraskning att det finns intressen som kämpar för sina gjorda investeringar — att man har olika planer och att man kämpar för dem. Erfarenheterna i energikommissionen har visat mig att det finns en mycket målmedveten och engagerad kamp för kärnkraften i det här landet. Det är väl ingen hemlighet och kanske inte heller någonting att skämmas för. I ett sådant läge är det viktigt vad regeringen gör. Det ärt.ex. viktigt vilka rådgivare man har. Det är viktigt vilka initiativ man tar och vilka initiativ man inte tar. Det kan vara mer eller mindre angeläget att se till att oljeförsörjningen klaras t.ex., man kan prioritera andra saker i stället. Jag har velat skarpt fokusera uppmärksamheten på detta, så att vi om det bliren oljekris i höst och vinter vet att det inte beror på att det råder fysisk brist på olja utan på att regeringen varit passiv och inte i tid vidtagit åtgärder. Rune Ångström säger att jag har sagt att man skall lära konsumenterna betala. Det är en missuppfattning. I en marknadsekonomi är det priset som ger tecknet till människor att det här är någonting som vi inte skall ha i framtiden. Hur har Rune Ångström tänkt sig att vi skall bli av med oljan? Skall vi förbjuda den? I själva verket blir det naturligtvis så att oljan blir dyrare och dyrare. Därmed kommer den att bli ointressant för framtiden — det är så det går till i en marknadsekonomi. Centern och folkpartiet är överens om att vi skall ha en socialt acceptabel marknadsekonomi, en blandekonomi. Det innebär att vi skall ha en klok framförhållning och planering, att vi skall undvika chockhöjningar av priset och se till att det finns pengar att investera i hushållning. Man kan, som centern och socialdemokraterna nu gjort, ta initiativ till ett utvecklingsbolag som verkligen för produkter från prototyp till produktion. Det är så man skall göra: finansiera en hushållning och finansiera alternativen s' ntidigt som man låter priset gå upp. Det har folkpartiregeringen undvikit att göra.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp tiden med att tala för de olika reservationer som Rune Ångström kritiserade. Våra talesmän, Birgitta Hambraeus och Bengt Sjönell, kommer senare i debatten att behandla dem. Det finns en sak som jag tycker är anmärkningsvärd i Rune Ångströms tappning, och det är behandlingen av naturgasen. Rune Ångström säger att naturgasen på grund av investeringskostnaderna måste vägas mot andra angelägna satsningar. Det är ju klart uttryckt. Det är fortsättningen på kärnkraftsprogrammet som är alternativet. De två projekt som diskuteras — Västgasoch Sydgasprojekten — skulle utbyggda dra en kostnad på ca tre och en halv miljard, alltså en halv kärnkraftreaktor. Det var alltså tydligen för dyrt. Men Rune Ångström har faktiskt varit med om att hålla Sydgasprojektet vid liv, och jag hoppas han menar allvar med det. Sedan talade Rune Ångström om att man måste ha en avgjort större försörjningstrygghet när det gäller naturgasen än när det gäller den olja som den skall ersätta. Jag håller med om det. Det är därför vi skall ha det nordiska samarbetet i botten. Men det utesluter naturligtvis inte leveranser från annat håil. Oljan tar vi också långt bortifrån. Folkpartiregeringen har nyligen diskuterat oljeleveranser både från den karibiska delen av världen och från Angola, som inte ligger nästgårds precis. Avtalen kan inte undertecknas i nuvarande form, säger Rune Ångström vidare. Det är faktiskt så att utskottet varit enigt om att rågasavtalet skall hållas öppet. Jag hoppas att Rune Ångström står kvar vid den uppfattningen. Det är i och för sig underligt att folkpartiet är så negativt till Västgasprojektet, eftersom partikamraterna i Göteborg och representanter för andra partier också — en majoritet i fullmäktige där såvitt jag vet — begär en utredning om naturgas för uppvärmning av Göteborg, dvs. kraftvärmeverk. Vi får väl möjlighet att i valrörelsen diskutera vad ni planerar där i stället. Jag antar att det är kolet ni har i tankarna. Väljer ni inte naturgas är ni tvingade att ta kolet, oavsett om man har löst miljöproblemen eller ej. Där har nöden sannolikt ingen lag. ; Sedan talar Rune Ångström om kostnaderna för naturgas. Men alla importerade bränslen, Rune Ångström, är föremål för prisfluktuationer som Sverige har utomordentligt svårt att påverka. Vad sägs t.ex. om den 40-procentiga oljeprisstegringen? Det är väl i varje fall en bra tankeställare också i det här fallet. Det är ingenting som säger att prisstegringen på naturgas blir snabbare, snarare tvärtom.

Herr talman! Först några ord till Birgitta Hambraeus. Det har återgetts i tidningarna att Birgitta Hambraeus har beskyllt det s.k. kärnkraftsetablissemanget för att konspirera i syfte att uppnå en bristsituation på olja och därmed stärka sina positioner inför det kommande valet och folkomröstningen. Om denna återgivning av Birgitta Hambraeus yttrande på Dramaten är felaktig eller riktig kanske hon kan tala om. Enligt vanligt språkbruk används ordet etablissemang för sammanslutning, förening eller förbund. Birgitta Hambraeus menar alltså att de som inte delar hennes uppfattning i kärnkraftsfrågan går samman i någon typ av förbund för att åstadkomma en brist i försörjningen av olja. Jag tycker det är ett fantastiskt påstående, vilket jag också gett uttryck för. Jag har sagt att Birgitta Hambraeus därmed visar en förvånansvärd pessimism när det gäller att tolka medmänniskors goda vilja. Inför kammaren sade också Birgitta Hambraeus att konsumenterna skulle lära sig att betala det högre priset. Konsumenterna skulle inte få tillgodogöra sig den prissubvention som faktiskt har förekommit genom att regeringen har förhindrat höjningar av oljepriset. Är det påståendet också felaktigt, Birgitta Hambraeus? Så några ord om naturgasen till Olof Johansson. Jag vill än en gång upprepa —-jag vet inte för vilken gång i ordningen —att kärnkraften inte går att byta mot narurgasen. Jag har också tidigare sagt att det avtal som vi har beträffande leverans av olja från Nordgasprojektet är ett ekonomiskt och säkerhetsmässigt dåligt avtal och att vi därför inte skall underteckna det i dess nuvarande form.
Herr talman! Rune Ångström och jag menar tydligen olika saker med ordet etablissemang. Jag menar, som jag sade förut, de som har makten och inflytandet i samhället. De behöver inte vara sammanslutna i ett stort förbund. Därmed har jag besvarat den frågan. Som ni vet blir uttalanden alltid tillspetsat återgivna i tidningar. På Dramaten frågade jag om man håller på att se till att det blir en oljekris i höst för att därmed underlätta för kärnkraften. Jag är glad över att den här debatten har kommit till stånd. Om det blir en oljekris i höst så vet vi att ansvaret är regeringens, eftersom det finns olja att köpa.
Herr talman! Rune Ångström tar upp en fråga som jag över huvud taget inte har berört, nämligen om kärnkraften skall ersättas med naturgas. Naturgas är till för att ersätta olja, det trodde jag vi var överens om. Men från en del håll talas det om att kärnkraften skall ersätta oljan, så visst finns det ett indirekt samband. Jag hoppas att Rune Ångström, folkpartiet och jag kan vara överens om att i positiv anda vara beredda att förhandla med danskarna. Det finns ett gemensamt intresse av att dimensionera det danska rörgasnätet så att det stämmer med den svenska introduktionen av naturgas. Det är väl alldeles klart. Ansluter vi oss inte nu, går ju tåget. Danskarna har som bekant beslutat sig för att introducera naturgas. Naturligtvis är det en fördel om vi kan få leveranser från Västtyskland, alltså Nordsjögas som via Emden slussas in i Danmark. Där har Danmark ett med Sverige gemensamt intresse. Det kommer säkert att visa sig vid de kommande förhandlingarna. Det går inte att smita ifrån detta. Det gäller konkreta och handfasta saker. Är man passiv från svensk sida, är man egentligen motståndare till ett nordiskt samarbete, för då kommer det inte att hända någonting. Ett litet råd avslutningsvis. Innan man enligt rekommendationer från statssekreteraren i handelsdepartementet köper naturgas från Trinidad och Tobago, tycker jag att man skulle undersöka möjligheterna på närmare håll, dvs. Ruhrgas och Nordsjögas via Emdenledningen.

Herr talman! Även jag har sagt att naturgasen har påtagliga miljöfördelar och en roll att spela i den svenska energiförsörjningen. Vi har dock inte nu ett skäligt avtal att underteckna. Vi måste jobba för att få fram ett bättre avtal. I annat fall kan vi inte inom det närmaste tidsperspektivet genomföra dessa projekt. Jag vill även konstatera att de två projekt som föreligger varken när det gäller ekonomin eller när det gäller försörjningstryggheten uppfyller de krav som man har rätt att ställa på avtalet. Västgas är tänkt att drivas enbart med flytande naturgas. Den naturgasen kommer från de stora oljeproducerande länderna. I detta fall är närmast Algeriet aktuellt. Därigenom befinner vi oss i samma dilemma som när det gäller oljeimporten: vi får ett väldigt starkt beroende. Naturgasberoendet skiljer sig inte på något sätt från det oljeberoende som vi i dag befinner oss i. Det kan vara intressant att studera hur danskarna ser på samarbetet med Sverige. Jag har läst en artikel i Politiken, där man registrerar det nya svenska intresset för dansk naturgas. Där sägs att det kan betyda att man slipper billigare undan i Danmark. Vi måste vara vakna för att det här finns starka nationella intressen inte bara från svensk sida utar. även från dansk och tysk sida. Det finns anledning att inte försvaga sina förhandlingspositioner. Förhandlingarna måste drivas med kraft och utan alltför starka bindningar i förväg.

Herr talman! Det är nu ett halvt decennium sedan världen upplevde en oljekris med allvarliga effekter på världsekonomin och plågsamma följder för många enskilda länder. Ännu har vi inte kommit till rätta med de problem som denna kris orsakade. Arbetslösheten är fortfarande alltför vanlig, och i många länder ökar fattigdom och svält. Nu utsätts den globala energiförsörjningen återigen för hårda påfrestningar. Det internationella läget på oljeområdet ter sig ytterligt bekymmersamt. Under flera månader har en brist på råolja utlöst snabbt stigande priser på den internationella oljemarknaden. Skillnaden mellan efterfrågan och utbud är — enligt beräkningar av bl.a. IEA — ca 2 miljoner fat per dag eller 3-5 96. Det hänger, som vi vet, samman framför allt med händelserna i Iran i vintras. Underskottet är lika stort som nedgången i Irans produktion, som uppskattas bli 3,5 miljoner fat per dag, jämfört med 5,5 miljoner fat före omvälvningen i landet. Det kan tyckas vara en liten brist, men den är tillräcklig för att snabba prisökningar skall kunna utlösas. Bedömningen av den framtida tillgången på olja är osäker. Den politiska osäkerhet som f. n. råder i Mellanöstern och särskilt i Iran innebär att vi inte kan bortse från risken att ytterligare produktionsminskningar eller t.o.m. tillfälligt stopp av oljeexporten kan inträffa. Härtill kommer den osäkerhet som råder beträffande Saudi-Arabiens framtida oljepolitik. Hittills har Saudi-Arabien utövat ett stabiliserande inflytande på oljeprisutvecklingen genom att landet bedömts kunna öka sin oljeproduktion så mycket att eventuella produktionsbortfall i andra länder skulle kunna kompenseras. Den bedömningen förefaller nu ha ändrats, beroende såväl på tekniska faktorer som på den inhemska regeringens inställning. Därmed synes den broms som tidigare i viss mån funnits på oljepriserna upphört att fungera. Flera länder har redan frångått OPEC-överenskommelserna. Det verkar nästan som en överenskommelse om att frångå överenskommelsen. Läget är utan tvivel allvarligare än vid den förra oljekrisen 1973-1974. En utveckling av världsekonomin liknande den som följde den förra krisen, karakteriserad av stagnerande produktion och ökande arbetslöshet, kan tyvärr inte uteslutas, något som vore utomordentligt tragiskt. Detta globala läge förbättras inte av att också Sovjetunionen upplever brist på olja, beroende på borrningstekniska och andra problem. Detta är det ena slaget mot världens energiförsörjning. Det andra är olyckan i Harrisburg i USA som inneburit att man på många håll ifrågasätter möjligheterna att utnyttja kärnkraften för att tillgodose en del av energibehovet. Händelseutvecklingen i Harrisburg följdes med spänt intresse inte bara i USA utan också i många andra länder. Senator Edward Kennedy sade nyligen att det säkert inte fanns en enda familj i USA som inte diskuterat olyckan i Harrisburg. Det kan kanske gälla också i Sverige. Den katastrof som en total härdsmälta skulle ha inneburit inträffade lyckligtvis aldrig. Ändå är det en allmän bedömning bland såväl tekniker som politiker att Harrisburgolyckan kommer att ha en avgörande betydelse för kärnkraftens framtid. Den skiljer sig på två väsentliga punkter från de olycksfall som tidigare inträffat i kärnkraftverk. För det första därför att ett haveri faktiskt inträffade, även om det var begränsat. Det förelåg risk för en mycket allvarlig olycka, och den kan aldrig bagatelliseras eller diskuteras bort. Situationen har alltså förändrats på ett väsentligt sätt. För det andra spreds uppgifter som tydde på att de ansvariga teknikerna och myndighetsrepresentanterna inte hade situationen under kontroll. De protokoll från förhör som så småningom kommit fram är inte ägnade att stilla oron. De är ägnade att väcka mycket stor Vad hände då egentligen i Harrisburg? Det kommer att dröja innan vi får full klarhet. I USA arbetar nu en uppsjö av olika kommittéer och grupper. Förutom president Carters kommission har senaten och representanthuset tillsatt kommittéer, och såväl kärnkraftsinspektionen som kraftföretagen har egna utredningar för att i detalj klarlägga det tekniska förloppet och orsakerna till det. En del uppgifter har redan kommit fram som visar att den första bilden av olycksförloppet i flera avseenden kan ha varit felaktig. I massmedias rapportering förmedlades intrycket att det allvarligaste skedet inträffade omkring ett par dagar efter det olyckan inleddes, dvs. på fredagen. Det var alltså på natten till onsdagen som det hela började. I själva verket tycks risken för en katastrof ha varit störst i början, redan på onsdagen. På fredagen syntes risken för härdsmälta i stort sett ha varit passerad. Viktiga värden på tryck och temperatur var då stabila. Massmedia gav också stort utrymme åt den s.k. gasbubblan, som sades bestå av en blandning av vätgas och syrgas. Den bubblan sågs som ett allvarligt problem dels därför att den skulle kunna explodera vid en viss proportion mellan vätgasoch syrgashalterna, dels därför att den frilade en del av härden, som då skulle kunna överhettas. I själva verket fanns det ingen syrgas i bubblan. Experterna är eniga om att det inte fanns betingelser för att syrgas skulle kunna utvecklas. Anledningen tillatt denna felaktiga uppgift spreds tycks vara att man från den amerikanska kärnkraftsinspektionen ställde fel fråga till forskare. Man frågade vad som skulle hända om det fanns syrgas, inte om syrgas skulle kunna bildas. Samtidigt finns det emellertid uppgifter som tyder på att kylvattnet under en oroväckande lång tid befann sig i kokning, vilket kan ha lett till betydande skador på härden som ännu inte är undersökta och klarlagda. Jag säger inte detta för att påstå att det i dag går att dra några definitiva slutsatser. Jag har nämnt de här omständigheterna mest för att visa hur bilden av en olycka kan skifta när säkrare informationer kommer fram. Det kommer att ta tid, flera månader, innan vi får någorlunda klarhet om olyckans förlopp och orsaker. Men redan med den kunskap som nu finns står det klart att det är otänkbart att gå vidare som om ingenting hade hänt. Det är bedömning som delas av flertalet kärnkraftstekniker och politiker i västvärldens i-länder. I Västtyskland sade Helmut Schmidt vid atomindustrins konferens i Hamburg: Min regering tar mycket allvarligt på olyckan i Pennsylvania. Händelserna där har gjort riskerna med kärnkraften levande och verkliga för miljoner människor. De fel och möjligen de otillräckliga konstruktioner som gjort denna olycka möjlig har stämt många av oss till eftertanke, också den som är övertygad om att vi omöjligen kan avstå från kärnkraften under de närmaste årtiondena. I USA har man t. v. stoppat licensieringen av nya reaktorer. Jag tror att en sådan uppgift borde stämma dem till litet begrundan som försöker tänka bort Harrisburgolyckan från det svenska skeendet. Vi socialdemokrater betraktar det som självklart att också vi i Sverige måste ta konsekvenserna av det som inträffat. Vi kan inte i dag binda oss för långsiktiga ställningstaganden i energipolitiken som innefattar kärnkraft. Vi måste invänta materialet från Harrisburg. Vi måste skaffa oss tid för eftertanke och begrundan. En sådan linje innebär inte alls någon helomvändning i energifrågan. Det är i själva verket en direkt följd av det beslut om energipolitiken som vi tog 1975. Det finns anledning att påminna om huvudpunkterna i det beslutet. Den första punkten var en kraftig satsning på energihushållning. Ambitionen att effektivisera energianvändningen och spara energi var internationellt sett mycket hög. Betydande resurser avsattes för lån och bidrag till energihushållande åtgärder inom bebyggelse och industri. Stora resurser avsattes också till forskning av nya energikällor. Den andra huvudpunkten var en aktiv oljepolitik. Den innebar att vi på längre sikt skulle minska vårt stora beroende av importerad olja samtidigt som försörjningen måste tryggas under den närmaste tiden. Den tredje gällde en tryggad kraftförsörjning. Ett ökat behov av elektrisk kraft kunde förutses fram till 1985. För att täcka detta skulle en viss utbyggnad av vattenkraft och mottryckskraft ske och dessutom en begränsad utbyggnad av kärnkraften med ett par aggregat utöver de elva som riksdagen tidigare beslutat om. Samtidigt betonades starkt att det inte var fråga om att definitivt binda sig för en stor och långsiktig utbyggnad av kärnkraften. Så här står det i propositionen, och det vill jag läsa in till protokollet: ”Det finns emellertid skäl som manar till försiktighet och som talar mot att man nu binder sig för ett omfattande och långsiktigt utbyggnadsprogram för kärnkraften. Hit hör de risker som är förbundna med kärnkraftreaktorernas säkerhet och omhändertagande av utbränt bränsle. Mycket grundliga undersökningar har gjorts, både utomlands och i Sverige, av kärnreaktorernas säkerhetsproblem. De pekar på att riskerna för reaktorhaverier med konsekvenser för omgivningen är mycket små och att, även om ett sådant haveri skulle inträffa, sannolikheten för större skador på människor och djur utanför reaktorn är liten. Även om detta är den förhärskande åsikten bland experterna, finns dock även sådana som ställer sig tveksamma härtill. Erfarenheterna från kärnkraftstationer i drift är hittills relativt begränsade. De framlagda beräkningarna är trots allt kalkyler, vilkas tillförlitlighet kan behöva prövas mot bakgrund av erfarenheter av praktisk drift. Under tiden fram till 1970-talets utgång kommer antalet driftår från reaktorer runt om i världen att mångdubblas. Därmed framkommer viktiga erfarenheter för kontroll av kalkylerna. Ytterligare ett starkt skäl för att inte nu binda sig för en omfattande utbyggnad av kärnkraft är den tveksamhet som människor känner inför ett sådant steg. Den har kommit till uttryck både i den studieoch rådslagsverksamhet jag tidigare har talat om och i den allmänna debatten i massmedia. Ännu för många år sedan dominerade en övervägande positiv inställning till kärnkraftens användning för fredliga ändamål. Den intensiva debatten om kärnkraftens risker och säkerhetsproblem har ändrat detta förhållande. En kritisk inställning till kärnkraften kommer nu till uttryck alltifrån dem som helt tar avstånd från användandet av kärnkraft till dem som redovisar en inställning präglad av tveksamhet och osäkerhet. Den första kraftiga motreaktionen mot den tidigare optimismen synes emellertid allt eftersom man satt sig in i problemen ha ersatts av en nyanserad inställning, där dock tveksamheten och försiktigheten alltjämt finns med som ett genomgående drag. Mot den bakgrunden är det rimligt att Sverige intar en avvaktande hållning och för en försiktigare politik när det gäller den fortsatta utbyggnaden av kärnkraft än vad som f.n. gäller flertalet andra länder. Vi bör undvika långsiktiga bindningar och sträva efter en reell handlingsfrihet så att vi, allteftersom våra kunskaper blir större och säkrare, fortfarande har alternativa handlingslinjer att välja mellan för att säkerställa vår energiförsörjning. Det finns ingen med teknikens hjälp framställd energiform som är helt riskfri eller som inte har nackdelar av olika slag. Det gäller såväl fossila bränslen som vattenkraft och kärnkraft. Utsikterna att komma till rätta med de risker som är förbundna med kärnkraften kan betecknas som relativt goda. Skulle det komma fram nya informationer som visar att dessa slutsatser är oriktiga måste vi självfallet vara beredda att ompröva vårt ställningstagande.” Liknande utfästelser gavs under valrörelsen 1976. I en artikel i Dagens Nyheter i september 1976 skrev jag: ”Skulle det visa sig — mot vad det överväldigande flertalet av forskare och tekniker nu anser — att kärnkraften är farlig, då stoppar vi naturligtvis omedelbart denna energikälla. Det kommer att krävas stora uppoffringar av oss alla, men det är självklart att vi måste ta dem i sådant fall.” Detta sade vi då. Så inträffade olyckan i Harrisburg. Den skapade en ny situation. Den gjorde det nödvändigt att infria de utfästelser som gjorts om en förnyad prövning av vår inställning till kärnkraften som energikälla. Denna prövning måste innebära en noggrann undersökning av vad som hände och orsakerna till olyckan. Man måste gå igenom de förändringar i säkerhetsåtgärder som kan bli följden av undersökningen. Men det är inte nog. Det väsentliga är att avgöra om olyckan i Harrisburg förändrar den totala riskbedömningen i så hög grad att vi på ett avgörande sätt måste förändra vår inställning till kärnkraften som energikälla. Intill dess att denna prövning genomförts måste vår inställning till kärnkraften hållas öppen. Jag tog det här långa citatet från energipropositionen 1975 för att visa att med de utfästelser som där gjorts det inte fanns någon möjlighet, enligt min bedömning, för det parti som jag tillhör, att fortsätta som om ingenting har hänt. Den förnyade prövning som vi hade utlovat måste ske. En konsekvens härav är att besluten om den långsiktiga energipolitiken måste skjutas upp. Den amerikanska utredningen kan föreligga först i höst. Detsamma gäller våra egna utredningar. Det innebär att vår bedömning inte kan göras före valet i september. Under sådana förhållanden blir en folkomröstning en logisk konsekvens för att medborgarna skall kunna beredas tillfälle att direkt påverka energipolitiken. Det har fällts många hårda ord i en del tidningar och av en del politiker om denna handlingslinje, som först aktualiserades av socialdemokraterna. Det är så mycket mera märkligt som de politiska partierna i sak är i stort sett överens om handlingslinjen. Jag skall inte närmare spekulera över vad denna motsättning mellan hårda ord och instämmande i sak kan bero på. Huvudskälet kanske helt enkelt är en insikt om att människorna har stor förståelse för den socialdemokratiska linjen. Det är nog väldigt många som inser och instämmer i att vi behöver tid för eftertanke och begrundan införa det svåra beslut som måste fattas. Det finns en del som tror att det i verkligheten mest är fråga om ett formellt uppskov, att man efter det att man genomfört dessa undersökningar kan fortsätta ungefär som förut. Jag vill med kraft avvisa en sådan synpunkt. Den förnyade prövning vi skall genomföra måste präglas av det djupaste allvar. Harrisburg kommer att förbli en vattendelare — det är jag övertygad om. Den första uppståndelsen har lagt sig. Men de uppgifter om skeendet som därefter framkommit har egentligen inte varit ägnade att på ett avgörande sätt stilla oron. Visar det sig att denna energikälla är farlig för människors liv, då måste vi avstå från den. En sådan handlingslinje kommer i så fall att innebära mycket stora uppoffringar för samhället och för de enskilda människorna. Det finns ingen sagans goda fe som med sitt trollspö kan lösa våra energipolitiska bekymmer. Det finns inga enkla lösningar på svåra problem. Det finns bara svåra lösningar. Det uppskov som vi i dag beslutar om kommer att innebära såväl ökade kostnader för ersättningskraft som fördyrade anläggningskostnader. Ingvar Carlsson har redan mer utförligt berört herr Gösta Bohmans agerande i detta sammanhang. Låt mig endast få uttrycka förvåning över herr Bohmans förslag att merkostnaderna för det av Harrisburgolyckan orsakade uppskovet borde betalas av mig personligen. Man frågar sig då vem herr Bohman anser skall betala de mycket stora kostnader som blev följden av den borgerliga regeringens handlingsförlamning i energifrågan. Och den orsakades som bekant inte av någon inträffad händelse av typ Harrisburg utan av en oförmåga att samla sig till beslut och av oenighet. Herr Bohman ansåg ju själv för inte länge sedan att laddningstillstånd borde ha givits för reaktorerna i Forsmark och Ringhals i fjol sommar, och han ansåg att säkerhetsproblemen till 99 96 var lösta. Men ändå medverkade han till ett kostsamt uppskov, med borrhål och tidsutdräkt och sådant. Vem skulle i så fall betala kostnaderna för det? Allvarligare ändå: Om herr Bohman och hans parti har en annan uppfattning i sak än riksdagsmajoriteten framför de den inte här i kammaren. Anser herr Bohman att laddningstillstånd i dag borde ges till Forsmark 1 och Ringhals 3, så skall han säga det. Annars faller ju hela hans kostnadsresonemang. Annars är han helt med om att ta dessa kostnader som ett uppskov betyder. Men man kan inte bedriva en låtsaslek och säga: Jag är emot det här, men jag röstar helt för det. Sällan har en ståndpunkt angripits med så hårda ord, till vilka man helt ansluter sig, som när det gäller det moderaterna presterat i dag. Jag vill klart säga ifrån att jag anser inte att ett sådant här laddningstillstånd bör ges. Det är därför vi stöder rådrumslagen. Efter Harrisburg skulle det uppfattas som en oerhörd utmaning, för att inte säga kränkning, av alla de människor som av övertygelse känner oro inför kärnkraften. Det skulle för lång tid framåt förgifta samhällsdebatten i vårt land. Och då får vi ta kostnaderna. Låt mig i detta sammanhang också uttrycka någon förvåning över Ola Ullstens upprepade klagan, senast i en intervju häromdagen i en Stockholmstidning, över att vi socialdemokrater inte skulle ha samrått med folkpartiet i samband med beslutet i april i år. Det är helt enkelt inte ett korrekt påstående. Det låg till så att sedan vi diskuterat frågan i vårt verkställande utskott beslöt vi att ta kontakt med folkpartiet innan debatten togs upp i den socialdemokratiska partistyrelsen och i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vi betraktade det som en hederssak att ta den kontakten. Vid det samrådet visade det sig att folkpartiets ledning icke hade någon invändning i sak mot vår uppläggning vare sig när det gällde uppskov, folkomröstning eller de olika kommissionerna. Man ville skjuta ytterligare någon dag på offentliggörandet av vår ståndpunkt, och det var ett önskemål som vi inte hade möjlighet att tillgodose. Men när det visade sig att vi då hade samma uppfattning i sak tycker jag att alla rimliga krav var uppfyllda, och vi kunde gå vidare. På en presskonferens den 4 april fann sig också Ola Ullsten föranlåten att understryka att folkpartiet helt självständigt kommit till samma slutsatser som socialdemokraterna och beslutat i enlighet härmed. Ien intervju i Borås Tidning för några veckor sedan försökte Ola Ullsten än en gång krypa ur ansvaret. Nu är det inte tal om att man självständigt har kommit fram till detta beslut, utan nu sägs det att folkpartiet inte på egen hand skulle ha kommit fram till beslutet att skjuta på avgörandet. Det är inte så vackert, tycker jag. Beror det på att Ola Ullsten ändrat mening eller beror det på att följsamheten den 4 april betraktades som en förutsättning för att folkpartiet skulle kunna sitta kvar i regeringsställning? Var vi överens för att vi tyckte lika, eller var vi överens för att regeringen skulle slippa avgå? Det hela lämnar en litet olustig smak. Herr talman! Vi kommer mer än väl att behöva den tid som återstår fram till folkomröstningen. Det gäller inte bara att utreda Harrisburgolyckan utan också att klarlägga vilka alternativ som står till buds och vilka konsekvenserna skulle bli om vi tvingas att snabbt avveckla kärnkraften. — Och de konsekvenserna är mycket stora och genomgripande uppoffringar för samhället. Det är svåra ställningstaganden. Det är viktigt att vi inte förhastar oss och fattar beslut på otillräckligt kunskapsunderlag. Vi vet att flera av de alternativa energikällor som nu står till buds innebär mycket allvarliga miljörisker. Det gäller t.ex. kolet. Den amerikanska tidningen Washington Post varnade i sin ledare några dagar efter Harrisburgolyckan för en paniksatsning på just kol med den förgiftning av luft och vatten som kolförbränning med nu utvecklad teknik innebär. Att vi behöver tid till eftertanke inför det viktiga långsiktiga beslut som förestår hindrar dock inte att det finns akuta problem som måste lösas. Jag tog inledningsvis upp den internationella oljeförsörjningskrisen. Sverige har ett större oljeberoende per invånare än något annat land. Vårt läge när det gäller försörjning med olja är mycket allvarligt. Man har inte fyllt på beredskapslagren. Man har tullat på det lager som vi enligt lag skall upprätthålla för att trygga vår försörjning. Vi har aldrig någonsin tidigare, såvitt jag förstår, underskridit de s.k. tvångslagren så mycket som nu. Det här kan ställa oss i en synnerligen besvärlig situation nästa vinter. Vi har från socialdemokratisk sida varnat för oljeläget ända sedan i fjol höst. Regeringens passivitet under hela denna tid ter sig för oss fullständigt obegriplig, och därför blir min avslutande fråga: Vad gör regeringen i den nuvarande oljekrisen och inför det ytterligt allvarliga läge på oljeförsörjningsområdet som kan inträffa nästa vinter?

Herr talman! Det har ju varit tänkt att dagens beslut skulle ange riktlinjer för energipolitiken under hela 1980-talet. Men som så mycket annat denna politiska vår kommer beslutet att få en provisorisk karaktär. Socialdemokraternas behov av ”eftertanke och begrundan” har lett till att det mera övergripande energipolitiska beslutet ytterligare förskjutits. Därför blir inte heller dagens beslut något särskilt övertygande mogenhetsprov för folkpartiregeringen. Att föra energibeslutet i hamn sades ju vara folkpartiregeringens huvuduppgift. Från centerns sida fullföljer vi med dagens ställningstagande den energipolitiska linje som vi konsekvent har drivit sedan 1973. Kärnkraftens risker hade då blivit alltmer uppenbara, och någon lösning på säkerhetsfrågorna fanns inte i sikte. Det gäller i lika hög grad i dag. Samtidigt har kostnaderna fortsatt att springa i höjden, och kärnkraftssamhällets många negativa verkningar har blivit uppenbara för en bred allmänhet. Därför finns det också i dag ett brett stöd för den handlingslinje som vi förespråkar: ett nej till kärnkraften så länge säkerhetsfrågorna inte är lösta. Vid 1975 års energibeslut målade den socialdemokratiska regeringen upp en bild av en våldsam ökning av elförbrukningen för att på så sätt motivera världens kraftigaste satsning på kärnkraft. I centeralternativet pekade vi på säkerhetsriskerna och på att det var ett orimligt antagande att elförbrukningen skulle fördubblas på tio år. Vi framhöll att effektivare hushållning och sparande var det säkraste och snabbaste sättet att minska oljeberoendet. Vi pekade också på det tillskott av sysselsättning som en alternativ energiförsörjning kunde ge. Dessa handlingslinjer möttes inte minst i valrörelsen 1976 av en socialdemokratisk nidbild. Bortfallande arbetstillfällen sade man skulle följa i spåren av detta. Lamporna skulle slockna, och vi skulle få återgå till primitiva levnadsformer. Man talade om backstugusittare och om att handmjölkning Nr 168 en skulle återinföras. I dag uttrycker man sig dess bättre försiktigare också på Onsdagen den socialdemokratiskt håll i de här avseendena. 6 juni 1979 Valet 1976 blev ändå en klar viljeyttring mot kärnkraften. När de tre icke-socialistiska partierna bildade regering kom detta också till klart uttrycki — Energipolitiken, det gemensamma regeringsprogrammet. Åtskilligt kunde också omsättas i praktisk politik. Det bör räcka med att påminna om tillkomsten av villkorslagen, satsningen på energisparande åtgärder och omfördelningen av forskningsresurser från kärnkraft till nya och alternativa energikällor. Men det fanns, som alla vet, betydande åsiktsskillnader mellan regeringspartierna och till betydande delar också inom de stora partierna. Det var också mot den bakgrunden som de tre icke-socialistiska partierna i regeringsprogrammet 1976 förklarade sig beredda att hänskjuta kärnkraftsfrågan till folkomröstning, om det inte gick att ena sig om en gemensam handlingslinje. Jag skall, herr talman, inte gå närmare in på händelseförloppet fram till förra hösten utan bara konstatera, att framför allt folkpartiet utvecklades i alltmer kärnkraftsvänlig riktning. Samtidigt blev de inre spänningarna i det socialdemokratiska partiet allt påtagligare. Det räcker med att konstatera, att när oenigheten inom trepartiregeringen väl var ett faktum ville eller vågade varken folkpartiet eller moderaterna hänskjuta avgörandet direkt till folket genom folkomröstning. Folkpartiets ambition var i stället att självt bilda regering och stå fadder för en, som man trodde, bred kärnkraftslösning i riksdagen. För oss i centern fanns det självfallet ingen anledning att ge upp folkomröstningstanken när trepartiregeringen hade upplösts. Alla tecken tydde fortfarande på att partiledningarna i de partier som här i riksdagen var för kärnkraft långt ifrån var representativa för hela sina resp. väljarkårer. Vi motionerade därför om folkomröstning så snart vi hade möjlighet till det — dvs. i januari i år. Omröstningen borde enligt vår uppfattning ordnas senast i anslutning till det ordinarie valet den 16 september. En liknande motion förelåg då också från vänsterpartiet kommunisterna. Folkpartiregeringen lade, som man hade förutskickat, fram sin proposition i mitten av mars. Folkpartiet hade där bl.a. frånfallit sitt elvareaktorsprogram — som hade lagts fast vid partiets landsmöte — och tydligt anpassat sig till den socialdemokratiska linjen med minst tolv reaktorer. Rent parlamentariskt verkade det därför finnas en majoritet för folkpartiförslaget. Men så inträffade de sista dagarna i mars det som enligt kärnkraftens förespråkare praktiskt taget aldrig skulle kunna hända — den allvarliga reaktorolyckan i Harrisburg i USA. I ett avseende ledde detta till en snabb omprövning av socialdemokraternas inställning. Socialdemokraterna slöt upp kring folkomröstningstanken — och jag vill gärna säga att jag tycker att det var bra. Omsvängningen inom socialdemokratin var, som jag ser det, inte särskilt förvånande med tanke på den splittring i själva sakfrågan som bevisligen rått inom socialdemokratin. 103 Mer förvånande var egentligen att både folkpartister och moderater så snabbt anslöt sig till socialdemokraternas nya ståndpunkt. Och den förvåningen har inte minskat utan ökat efter uttalanden som statsminister Ullsten har gjort i intervjuer kring denna fråga på senare tid. Jag har också samma bild av situationen som Olof Palme nyligen gav uttryck åt, nämligen att det på presskonferensen den aktuella dagen framhölls att detta var ett beslut som folkpartiet självständigt hade kommit fram till och fann fog för. Men nu efteråt får vi ju veta att så alls icke var fallet. Det var ett politiskt faktum, och därför skulle folkpartiet inte motsätta sig det. Herr talman! Tydligare kan det inte demonstreras att kärnkraften hösten 1978 fick gå före trepartiregeringens fortlevnad. Jag tror att många människor runt om i samhället kan göra detta konstaterande tillsammans med oss inom centern i dag. Samtidigt är det viktigt att slå fast att den socialdemokratiska omsvängningen inte — ännu i varje fall — betytt någon omprövning i sakfrågan. Det gäller i ännu högre grad folkpartister och moderater. Folkomröstningsfrågan får därigenom inslag av taktiskt spel, som inte kan gagna vare sig saken eller allmänhetens tilltro till demokratins spelregler. Vid de överläggningar som ägt rum mellan partierna under våren har vi i centern självfallet hållit fast vid att folkomröstningen borde äga rum i samband med det ordinarie valet i höst, den 16 september, eller omedelbart därefter. Det finns två viktiga argument för en sådan ordning — det rent praktiska att man skulle ha omröstningen på valdagen och önskan att få ett avgörande till stånd i energifrågan som helhet så fort som möjligt. Något överraskande har man dock från kärnkraftsförespråkarnas sida föredragit en betydligt senare omröstningstidpunkt— mars 1980. Det har skett samtidigt som man på olika sätt försökt lyfta fram olika tillhöftade siffror om vilka kostnader ett ytterligare uppskov med bl.a. laddningen av Ringhals 3 och Forsmark 1 kommer att föra med sig. Vid något tillfälle har energiministern t.o.m. luftat tanken på en särskild folkomröstningsskatt. Om det vore något allvar bakom de siffrorna, skulle regeringen självfallet ha ansträngt sig för att få folkomröstningen vid en tidigare tidpunkt. Det långa dröjsmål som vi nu kommer att få vidkännas har också tagits till intäkt för att föra fram förslaget om den nya rådrumslagen. Dess centrala uppgift är uppenbarligen att bana väg för ett laddningsbeslut enligt villkorslagen nu under sommaren för Ringhals 3 och Forsmark 1 samtidigt som man fördröjer idrifttagningen till efter ett eventuellt ja i folkomröstningen. Herr talman! Jag menar att rådrumslagen är både onödig och utmanande mot opinionen i kärnkraftsfrågan. Den expertis som kärnkraftsinspektionen haranlitat vid sin prövning av möjligheterna till slutförvaring av det utbrända bränslet har inte kunnat visa på några möjligheter till en säker slutlig förvaring. Laddningsansökningar för Ringhals 3 och Forsmark 1 bör därmed självfallet avslås. Till detta kommer att atomenergilagen ju alltid ger möjligheter att ingripa, om åtgärder behöver vidtas på grundval av exempelvis undersökningarna av olyckan i Harrisburg. Det är också så att om vi skjuter folkomröstningen till långt fram under våren, försvåras i praktiken möjligheterna för riksdagen att ta ställning i energipolitiken också nästa vår. När det gäller frågorna i folkomröstningen har vi i centern enbart förbehållit oss rätt att påverka nejalternativet. I likhet med vänsterpartiet kommunisterna har vi i all huvudsak godtagit den formulering som föreslagits av Folkkampanjen mot atomkraft. Nejalternativet innebär att inga ytterligare resurser satsas i kärnkraften, att de sex reaktorer som är i bruk avvecklas under högst en tioårsperiod samt att i konsekvens därmed ingen svensk uranbrytning kommer till stånd. De partier som förespråkar ett fortsatt utnyttjande av kärnkraften tycks i huvudsak vara överens om en linje som innebär ett fullföljande av den energipolitiska propositionen, dvs. tolv reaktorer. Från socialdemokratiskt håll har också framförts tanken på ett s.k. tredje alternativ. Det skulle gå ut på en snabb eller omedelbar avveckling av de reaktorer som är i drift. Herr talman! Får jag påminna om att detta skärpta nejalternativ ryms i det alternativ som centern och vpk förespråkar. Vi har ju sagt ifrån att om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så kräver, måste alla reaktorer i drift omedelbart stoppas. Nog borde vi kunna räkna med att alla — även de som fortfarande tror på kärnkraften som framtidens stora energikälla — är beredda att snabbt stänga alla reaktorer, om undersökningarna i anslutning till exempelvis Harrisburgolyckan tyder på att vi löper risk för sådana olyckor genom fortsatt drift. Och i så fall — om vi är eniga om det — vad finns det då kvar att folkomrösta om? Ett villkor för att folkomröstningen skall bli meningsfull måste givetvis vara att inga ytterligare resurser satsas i kärnkraften fram till omröstningen. Därför är det ganska magstarkt att såväl folkpartister som moderater och socialdemokrater i dag uppenbarligen är beredda att anvisa ytterligare över 600 milj.kr. för kärnkraftsinvesteringar under nästa budgetår. Dessa pengar bör i stället ges en alternativ användning — för alternativa energikällor — men också för industriell utveckling i Forsmarksområdet. När det gäller möjligheterna att avveckla kärnkraften och nedbringa oljeberoendet finns det anledning betona att det redan på några få års sikt finns goda möjligheter till en utväxling. Däremot finns det naturligtvis inga som helst möjligheter att påverka den rent akuta oljekrisen — nu inför nästa vinter — via kärnkraftsprogrammet. I det fallet får vi nu ta verkningarna av de försummelser som regeringen gjort. För det första står det klart att möjligheterna att spara är större än vad regeringen vill vidgå. Tyvärr innebär ju dessutom både dagens beslut och det beslut som riksdagen fattade häromdagen om de fortsatta sparinsatserna i bostadsbeståndet en klar risk för uttunning av de åtgärder som sattes in under trepartiregeringens tid. Folkpartiregeringens energiprogram innebär också en mindre satsning på s.k. mottryckskraft genom kraftvärme — också det en form av sparande eller dubbelutnyttjande av tillförd energi. Men det är klart — skall man få avsättning för elkraften från de kärnkraftsanläggningar man vill bygga och ta i drift, finns det inte plats för el från kraftvärmeanläggningar. För det andra erbjuder naturgasen — som vi utvecklat i vår motion — stora möjligheter även på ganska kort sikt. Den kan ju både användas som ersättning för olja och producera elkraft i kraftvärmeanläggningar. Dessutom är naturgasen miljömässigt överlägsen. Herr talman! Att låta omsorgen om kärnkraftens fortbestånd gå ut över möjligheterna att utnyttja naturgas i vår energiförsörjning — det kommer mycket snart att framstå som ett kortsynt och olyckligt beslut. Det finns för det tredje också mycket goda möjligheter att utnyttja ved, flis och torv. Genom en medveten satsning på dessa inhemska bränslen minskar vi vårt utlandsberoende i energiförsörjningen, vi minskar importkostnaderna för olja, och vi ökar sysselsättningen här hemma i Sverige. För det fjärde gör nu tekniken framsteg även när det gäller möjligheterna att utnyttja solenergi, jordvärme och vindkraft. Herr talman! Ett sådant energiprogram kan alltså på ganska kort sikt avlösa kärnkraften och en del olja. Det alternativ som man så ofta efterlyst från kärnkraftanhängarna finns redan. Därför skall vi politiker inte fortsätta att binda resurser i kärnkraft och därmed minska möjligheterna att snabbt och effektivt genomföra en utväxling. När det gäller den akuta bristen på bensin och olja kan man inte komma ifrån att regeringen allvarligt missbedömt situationen. Samtidigt har påfrestningarna ökat på grund av den kalla vintern. Det är nödvändigt att öka försörjningstryggheten genom långsiktsavtal — om detta råder enighet. Men i avvaktan på sådana avtal måste försörjningen tryggas, och det går naturligtvis inte att under någon längre tid sätta prismekanismerna ur spel. Visst får den internationella prisuppgången på olja negativa genomslag på den svenska ekonomin. Men det är en uppenbar risk att vi får betala ännu högre pris för den olja vi måste ha, om vi skjuter upp den nödvändiga påfyllningen av våra oljelager. Att göra den avvägningen är en svår uppgift — det är fullt klart. Men det är och förblir regeringens uppgift att klara den frågan och ta ansvaret för resultatet.

Herr talman! Det är först under 1970-talet som energifrågan alltmer kommit att stå i centrum för den politiska debatten i vårt land liksom i andra länder. De skärpta motsättningarna har främst rört kärnkraftens roll i vår energiförsörjning. De har stundtals varit hårda, för att inte säga oförsonliga. Tvärsäkerhet på den ena sidan har ställts mot trosvisshet på den andra. Det har därför varit väldigt svårt att finna de lösningar i enighet som det borde ha legat i vårt lands intresse att uppnå. I så måtto är och förblir energipolitiken en politisk fråga, som den ytterst gäller vårt lands möjligheter att bevara och utveckla vårt välstånd. Om Sverige skall kunna hävda sig på världsmarknaden och upprätthålla den tillväxttakt som är en förutsättning för bevarad levnadsstandard, då krävs — även om vi skulle göra högst betydande besparingar — en på sikt nära nog automatiskt ökande tillgång på energi. Men energipolitiken och främst kärnkraftsfrågan har samtidigt blivit ett partipolitiskt problem. Ena stunden kan det vara fråga om hur kärnkraftsfrågan skall utnyttjas för att slå in kilar i en borgerlig regering. Andra stunden kan det vara fråga om att överleva en valrörelse och att dölja tidigare deklarerade ståndpunkter. Energipolitiken i sin helhet har inte sällan framstått som ett taktiskt betingat spel om just själva kärnkraften. Dribblingarna och de snabba fotbytena har fått de vanliga människorna att fråga sig: Vad är det för spel som politikerna egentligen sysslar med? Det är trots detta ett faktum att kärnkraften möts av misstro, skepsis och ibland t.o.m. skräck inom så breda grupper i vårt samhälle att detta helt enkelt måste påverka vår energipolitiks utformning. I ett demokratiskt och öppet samhälle som vårt kan man helt enkelt inte bara gå vidare och låtsas som ingenting i en utveckling som möts med så stora farhågor av betydande delar av vårt folk. Det är därför som kärnenergin kommit att spela den nära nog dominerande roll den haft i vårt politiska liv under det senaste halva decenniet. Som jag redan strukit under är energifrågan ett långsiktigt, betydelsefullt samhällsekonomiskt problem. Men Sverige befinner sig i dag i en energiförsörjningssituation som även på kort sikt inger stora bekymmer. Om den inte hanteras rätt, kan den snabbt komma att hämma hela vår välståndsutveckling. Jag tvekar därför inte att utnämna energiförsörjningsproblemet till ett av de allra allvarligaste som vårt land har att lösa under de närmaste åren. Oljekrisen 1973-1974 gav den internationella ekonomin en chock som den ännu inte helt kommit över. Till stor del utgör den orsaken till den höga arbetslöshet, de snabba prisstegringar och den svaga produktionsutveckling som Västeuropa haft under en stor del av 1970-talet. Först nu — efter åtskilliga år — finns det tecken som tyder på att såväl vår egen som andra europeiska ekonomier håller på att återhämta sig. Men i dag står vi åter mitt uppe i en oljekris, en annorlunda oljekris vars effekter kan befaras bli mer djupgående och långsiktiga. Sedan förra året har oljepriserna allmänt stigit med över 25 96. Vi kan inte vara säkra på att vi nått den nivå där priserna börjar stabiliseras. På vissa marknader — framför allt den s.k. spotmarknaden, marknaden för tillfällighetsköp, som är mer betydelsefull för Sverige än för flertalet andra länder — har priserna stigit avsevärt mer. Svårigheter föreligger också då det gäller oljeprodukternas tillgänglighet på de platser där de efterfrågas. Prishöjningarna och avsaknaden av balans mellan utbud och efterfrågan har lett till bristproblem, köer och ransoneringsåtgärder är. på det ena och än på det andra stället runt om i världen. Inte minst Sveriges läge är utomordentligt utsatt. Och de felbedömningar som jag menar att regeringen gjorde sig skyldig till i sin oljepolitik i slutet av förra året har medfört att det bara är en tidsfråga innan en besvärlig bristoch ransoneringssituation uppstår även i vårt land. För att få ett grepp över läget har industriländerna gemensamt kommit överens om åtgärder för att minska sin efterfrågan på olja. Ansträngningar i det syftet har gjorts i olika länder. Men i det land som förefaller att ha de kanske allra besvärligaste oljeförsörjningsproblemen — nämligen Sverige — har hittills knappast någonting alls av betydelse vidtagits. Om industriländerna inte lyckas spara den olja som måste sparas kommer de ekonomiska följderna att bli svåra. Redan nu vet vi att oljeprishöjningarna kommer att spä på inflationen. Om vi inte kan begränsa vår oljekonsumtion är risken överhängande för att den ekonomiska uppgångsfas som Sverige befinner sig i kommer att avsevärt dämpas eller t.o.m. förhindras. Vi skulle därmed åter vara tillbaka i den besvärliga situation som vi upplevde under ett antal år. Och vi skulle tvingas möta problemen med en energipolitik som inte existerar, med en företagsamhet vars lönsamhet är helt otillräcklig och med en statsfinansiell situation som utan tvivel ter sig mycket bekymmersam på sikt. Vi kan då bli ställda inför ett ekonomiskt krisläge värre än det som trepartiregeringen hade att hantera efter 1976 års regeringsskifte och som den regeringen lyckades vända till den uppgång som vi hoppas att vi nu skall börja skörda frukterna av. Hur oroande vårt oljeförsörjningsläge är på kort sikt har demonstrerats av att Sverige som första land krävt att viss del av den s.k. oljeklubbens krisfördelningsmekanism skall sättas i kraft. Vi har ännu inte fått ett jakande svar på vårt krav. Mot den bakgrunden är det bristande handlag som framför allt handelsministern har visat när det har gällt att hantera den uppkomna situationen mycket beklagligt. : Jag syftar bl.a. på prispolitiken, som många talare tidigare varit inne på. Att vi inte kan reglera bort kostnadsökningar som ofrånkomligen måste komma att drabba vår ekonomi förr eller senare, borde vara en självklarhet. När regeringen trots detta har gjort försök härtill, har den tagit på sig en uppgift som är dömd att misslyckas. Jag är emellertid, herr talman, för den skull inte beredd att säga att det viktigaste är att nu omedelbart höja alla priser. Vår inhemska prisstabilitet är viktig. Det finns därför all anledning att utforma energipolitiken så att stabiliteten störs så litet som möjligt. Men av helt avgörande betydelse är att det skapas klarhet om vad slags prispolitik som skall gälla på oljeprodukternas område. Vi är som bekant i Sverige utlämnade till den internationella marknadens villkor. Ett valhänt och tafatt handlande från svensk sida kan i hög grad skada våra intressen på både kort och lång sikt. Det är troligen mindre just dagens prisnivå än osäkerhet om hur regeringen tänker hantera prissituationen längre fram som har skapat den tveksamhet från oljeleverantörernas sida som vi i dag kan iaktta. En fast prispolitik som klargör vilka regler som skall gälla under åtminstone det närmaste året och som därigenom möjliggör en smidig anpassning till utvecklingen av världsmarknadspriserna borde kunna bidra till att förbättra vårt kortsiktiga försörjningsläge och stärka förtroendet även på sikt. Om det här räcker för att avvärja en hotande ransonering skall jag gärna medge att jag saknar möjlighet att bedöma — i dagsläget i varje fall. Jag är kanske mer än många andra, herr talman, medveten om de prispolitiska problem som stigande oljepriser kommer att medföra för den ekonomiska politiken nu och för de närmaste åren. De kostnadshöjningar som sådana medför får såväl direkta och omedelbara som indirekta och mer långsiktiga konsekvenser. Indexanknutna förmåner påverkas, och kompensationskrav kommer att resas i samband med löneförhandlingar, från kommunerna och även i andra sammanhang. Det kan, menar jag, mot den bakgrunden ifrågasättas om inte konsumentprisindex borde kunna rensas från effekten av dylika prisstegringar och att de redovisades separat. Prisförändringar som härrör från dessa alldeles speciella internationella förhållanden, som vi inte har någon möjlighet att råda över, är ju av den naturen att de måste bäras av alla landets medborgare. Ytterst är det fråga om solidaritet i en situation som Sverige saknar möjlighet att påverka. Vi måste betala de högre oljeräkningarna förr eller senare. Att kräva att oljeräkningen skall kompenseras är att försöka lyfta sig själv i håret. All tillgänglig erfarenhet visar att det inte är möjligt. I det längre perspektivet är utsikterna knappast mer gynnsamma. Krissituationen på oljemarknaden kommer att bli bestående resten av detta och större delen av nästa år. Allt talar dessutom för att vi bara befinner oss i inledningsskedet till en period av ökande knapphet på olja på världsmarknaden. När OECD senare i år kommer att publicera sina reviderade prognoser för världens energisituation under de närmaste årtiondena kan vi med största säkerhet räkna med att få ta del av en väldigt dyster läsning. Sanningen är den att vi måste ta krafttag för att minska vårt oljeberoende, om vi skall kunna klara vår välfärd under kommande årtionden. Våra ansträngningar i det syftet måste ge märkbara resultat redan i början av 1980-talet. Sanningen är också den att alternativen till olja i det längre tidsperspektivet är mycket begränsade och därtill förenade med stora nackdelar, som vi — hur gärna vi än vill — inte kar komma undan. Vårt svenska kärnkraftsprogram utgör ett led i Sveriges strävanden att reducera oljeberoendet på längre sikt. Förvisso kan elektricitet från kärnkraftverk inte överallt ersätta olja. Men en satsning på kärnkraft skulle få mycket betydelsefulla resultat då det gäller att begränsa Sveriges oljeberoende. Våra inhemska vattenkrafttillgångar ger oss också möjlighet att minska beroendet av importerad energi. Av miljöskäl är vi emellertid här i riksdagen överens om att begränsa den utbyggnad av vattenkraften som skulle vara försörjningsmässigt önskvärd, tekniskt möjlig och ekonomiskt lönsam. Detta skärper naturligtvis kraven på energipolitiken i övrigt. Naturgas spelar en viktig roll i vissa länders energiförsörjning men har inte kommit till användning i Sverige helt enkelt därför att vi inte har några egna fyndigheter. Dessutom tvingas vi konstatera att försörjningstryggheten vad gäller naturgas i ledningar från fält i fjärran länder är minst sagt bristfällig. De kostnader vi skulle få ta på oss vid en naturgasintroduktion i stor skala skulle bli oförsvarligt stora redan i sig men framför allt med tanke på den osäkerhet som är förenad med naturgasen. Skulle möjligheter öppna sig för att ta emot naturgas från t.ex. Nordsjön på goda ekonomiska villkor kan emellertid gasen bli ett, om än mycket begränsat, inslag i våra ansträngningar att bringa ner oljeberoendet. I det tidsperspektiv som är aktuellt i dagens diskussion — 1980-talet — utgör olika s.k. alternativa och förnybara energikällor knappast något verkligt alternativ. Vi kunde alla önska att så vore fallet, men vi tvingas konstatera att det inte förhåller sig så. Det krävs åtskilliga år av forskning och utveckling innan vi med säkerhet kan avgöra vilka bidrag till vår energiförsörjning på längre sikt som vi kan få från t.ex. vindkraft, solvärme eller olika former av s.k. biomassa. Vi är emellertid överens om att bedriva sådan forskning på en bredare bas och med större insatser än vad de flesta andra länder ännu funnit anledning att göra. Går man igenom listan på energikällor på detta sätt, finner man att alternativet för oss under 1980-talet blir kol, om vi inte vill acceptera kärnkraft. Vi tvingas då till starka satsningar på import av kol, som i stora kolkraftverk kan omvandlas till den elektricitet som vi behöver för att klara jobben och välfärden och för att värma våra bostäder. Världers koltillgångar är stora. De kolkvantiteter som exporteras är dock inte stora. Det kan bli besvärligt för oss att finna länder som på godtagbara villkor är beredda att bryta och förse oss med de stora kolmängder som Sverige skulle komma att behöva. Den största nackdelen med kolanvändning är de faror för miljö och människors hälsa som kolanvändning i stor skala för med sig. Jag tror inte att jag behöver gå in på dessa risker i detalj. Kanske går det att med ny teknik och till betydande kostnader klara av dessa problem i dag på ett bättre sätt än vad som var möjligt i går. Men vi får för den skull inte underskatta de miljöoch hälsoproblem som vi kommer att dra på oss, om vi skall tvingas ersätta kärnkraft med importerat kol. Herr talman! Det är dessa alternativ som vi står inför: att fullfölja det kärnkraftsprogram vi har i dag, med de oljebesparingseffekter, ekonomiska vinster och fördelar för Sveriges bytesbalans som detta för med sig, eller att snabbt försöka uppnå motsvarande effekt med hjälp av kol i stor skala. Vi kunde önska andra alternativ. Men verkligheten kan vi inte springa ifrån. ”Ingen älskar kärnkraft”, brukar det heta. Jag kan helt instämma. Kärnkraften bygger på en utomordentligt komplicerad och kvalificerad teknik, svår att få ett grepp om för oss vanliga människor. Den är, som vi nyligen fått bekräftat, inte riskfri. Det är svårt att få ett begrepp om i vad mån följderna av de risker som vi vet föreligger kan bemästras. Men ingen borde heller älska olja eller kol. Själv skall jag gärna erkänna att jag inte är speciellt förälskad i tanken på att vi skall förstöra våra kuster med jättelika vindsnurror i tusental. Nu innebär praktisk politik sällan att välja mellan alternativ som man tycker om. Ofta innebär politik att välja mellan alternativ som alla innebär problem och utmaningar, lika väl som möjligheter. Till politikernas ansvar hörjust att träffa det val som kan antas erbjuda de bästa förutsättningarna att i verkligheten också visa sig vara det bästa. Kärnkraftsolyckan i Harrisburg har fått, vågar jag påstå, nära nog drastiska konsekvenser för oss alla. Det var den första stora kärnkraftsolyckan i västvärlden. Även om den bild av förloppet som först återgavs i massmedia av allt att döma var mindre korrekt i många hänseenden, var olyckan allvarlig. Visserligen räknade energikommissionen i sin raport med att olyckor kan komma att inträffa, men vi har ändå all anledning att stanna upp och noggrant analysera vad som hänt. Nu hoppas vi alla att den kommission som har tillsatts skall göra ett grundligt, samvetsgrant och förutsättningslöst arbete och att den sedan öppet, rakt och ärligt skall tala om för oss vilka slutsatser för vårt eget kärnkraftsprogram som måste dras. Skulle slutsatserna bli att kärnkraften är förenad med oacceptabla risker som vi tidigare inte har förutsett, då är jag övertygad om att politisk enighet omedelbart kommer att föreligga om att Sverige måste ta på sig de enorma kostnader och uppoffringar som en snabb kärnkraftsavveckling och en påskyndad övergång till kol kommer att innebära. Vi moderater hade hoppats att det skulle ha varit möjligt att redan före höstens val uppnå samstämmighet mellan partierna om hur den folkomröstning som nu kommer att äga rum skulle utformas. Vi är övertygade om att detta hade varit till fördel för att lugna dem som anar nya taktiska turer, nya lappkast och nya helomvändningar i den politiska situation som kommer att råda när valdagen väl ligger bakom oss. Nu blev det inte så. Socialdemokraterna och folkpartiet ville skjuta på frågeformuleringen till efter valet. Som det nu ser ut kommer vi knappast att kunna fatta beslut i frågan förrän någon gång i höst, kanske först i december. Det är en alltför sen tidpunkt för en folkomröstning som skall äga rum bara tre månader därefter. Det hade varit renhårigare och ingett större förtroende om socialdemokraterna, vilkas omvändelse skapade den nya politiska situationen, hade varit beredda att tala om hur de anser att folkomröstningen skall se ut. Tidigare har ju socialdemokraterna sannerligen inte svävat på målet. Taktikspel bör kanske inte drivas för långt. Till sist reagerar människorna. I sitt anförande för en stund sedan anklagade Olof Palme mig för att ha satt regeringen före kärnkraften. Några minuter därefter gick Thorbjörn Fälldin uppitalarstolen och anklagade mig för att ha satt kärnkraften före regeringen. Den konflikten får väl herrarna klara ut sinsemellan, så att jag får reda på vilken av dessa två sanningar som är den sanna. Sedan kom Olof Palme i sitt anförande också tillbaka till den borgerliga regeringens förmenta s.k. handlingsförlamning, trepartiregeringens oförmåga att samla sig till nödvändiga beslut. Och den förmenta handlingsförlamningen har ju Olof Palme inte haft nog hårda ord att fördöma under de gångna åren ända fram till sin egen omvändelse för någon månad sedan. Men vad var det egentligen fråga om i trepartiregeringen? Jo, vad trepartiregeringen gjorde var att ställa större krav på kärnenergins säkerhet än man hade gjort tidigare. Det hade ju ändå sedan 1975 pågått en alltmer intensiv debatt, där inte minst avfallshanteringen, förvaringsoch säkerhets problemen hade ventilerats och debatterats i allt större utsträckning och med allt större hetta runt om i världen. Visst fanns det i trepartiregeringen olika åsikter om hur man skulle bedöma dessa frågor. Men vi var ense på en mycket bestämd punkt, nämligen att vi måste lägga större vikt vid säkerheten i samband med avfallshanteringen och förvaringen. Det var mot den bakgrunden som regeringen lade fram sitt förslag om en villkorslag, vilken riksdagen ställde sig bakom. I avvaktan på att reaktorerna skulle prövas enligt villkorslagen och i avvaktan på att den energikommission som regeringen tillsatte skulle bli färdig med sitt arbete och göra en fullständig analys av alla dessa problem gick man fram med försiktighet. Det var det som från socialdemokratiskt håll vid upprepade tillfällen, gång efter gång, kallades för handlingsförlamning och brist på förmåga att samla sig till beslut. En ”skandalös och skamlig” politik, hette det t.o.m. Jag tror säkert att Olof Palme minns debatten med mig i mars 1978 och alla de överord som då fälldes. Olof Palme hotade ju själv med misstroendevotum för att regeringen inte kunde samla sig till beslut och ta i drift de 13 reaktorer som socialdemokraterna sade sig vara förvissade om att en majoritet av svenska folket stod bakom. Olof Palme ställde nu i sitt anförande en direkt fråga till mig: Anser Gösta Bohman att laddning nu borde ha skett av Forsmarksoch Ringhalsreaktorerna? Mitt svar till Olof Palme är att jag anser att riksdagen borde ha fattat sitt energibeslut nu i vår på basis av den proposition som folkpartiregeringen lade fram efter samråd och samarbete även med socialdemokraterna. Om analysen av Harrisburgolyckan skulle visa att riskerna är större än man tidigare trott och så allvarliga att de inte kan bemästras, då hade detta fått till konsekvens att de arbeten som satts i gång på grund av ett beslut här i vår fått stoppas och avvecklas. Vi skall emellertid ha klart för oss att alldeles oberoende av det beslut som fattas i riksdagen drivs i dag ett antal reaktorer. De kör fortfarande för fullt. De är ändå förknippade med samma säkerhetsproblem och samma säkerhetsrisker som de reaktorer som inte har tagits i bruk. Om laddning — jag tar detta ord såsom ett mer tekniskt begrepp — skall ske är det inte riksdagens sak att ta ställning till. Det är regeringens sak att pröva om villkoren enligt villkorslagen är uppfyllda. Nu blev emellertid läget helt förändrat genom socialdemokraternas och folkpartiets ändrade ställningstagande. Därmed fanns ingen möjlighet att fatta det beslut som vi menar borde ha fattats i vår. Vi ställdes inför ett fullbordat faktum, nämligen att det inte gick att fatta ett beslut i vår. En folkomröstning skall ske nästa år, och då kräver den logiska konsekvensen i den situation som har uppkommit att man skjuter även på laddningsfrågan — och då menar jag inte laddning enligt villkorslagen utan laddning enligt den nya rådrumslag som kommer att genomföras. Detta är mitt svar på Olof Palmes fråga. Det råder, herr talman, delade meningar om hur mycket en total avveckling av kärnkraften egentligen skulle kosta i pengar räknat. Det är pengar som vi alla i sista hand måste betala — ingen anonym stat utan vanliga och 130 miljarder kronor fram till år 2000 förekommer i debatten. Jag kan inte Onsdagen den avgöra vilket av dessa belopp som är det riktiga. Under alla förhållanden 6 juni 1979 kommer en kärnkraftsavveckling fram till 1990 att innebära så betydande ekonomiska uppoffringar att så gott som allt utrymme för reallönestegringar under ett årtionde tas i anspråk och betydligt mer därtill. Att en sådan standardsänkning skulle medföra en lång rad långt ifrån lättlösta problem för vårt samhälle är egentligen alltför självklart för att behöva påpekas. Det är möjligt att vi kommer att tvingas att göra dessa uppoffringar. Skulle folkomröstningen ge sådant resultat, måste vi självfallet vara beredda att respektera det och att ta vårt ansvar för att vi på det sätt som är bäst för oss alla och hela nationen löser de svåra problem som då möter.